Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat, om läkare, som skriver ut recept på narkotika till s.k. legaliserade narkotikamissbrukare, har skyldighet att kontakta barnavårdsnämnd i de fall minderåriga barn vistas i patientens hem. Enligt barnavårdslagen skall barnavårdsnämnd ingripa bl.a. om någon, som inte fyllt 18 år, misshandlas i hem met eller annars behandlas på sådant sätt där, att hans kroppsliga eller själsliga hälsa utsätts för fara, eller om hans utveckling äventyras på grund av föräldrarnas eller annan fostrares olämplighet som fostrare eller bristande förmåga att fostra honom. Lagen föreskriver skyldighet för bl.a. läkare att utan dröjsmål till barnavårdsnämnd anmäla sådant som han fått kännedom om i sin verksamhet och som kan föranleda nämndens ingripande. Ingen läkare är undantagen från denna skyldighet.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Socialministern hänvisar till barnavårdslagens föreskrift att läkare skall anmäla sådant som han fått kännedom om i sin verksamhet. Jag känner till det, men jag ställer mig faktiskt frågan: Har de läkare som skriver ut recept verkligen familjesituationen klar för sig i dessa fall? Gör de verkligen en sådan undersökning att de vet huruvida det är små barn i ifrågavarande hem? Jag är mycket tveksam på den punkten; jag är dock förhindrad att nämna några exempel. Sker anmälan är det barnavårdsnämndens sak att handla, men jag är som sagt tveksam. Vi vet ju hurudan situationen i vårt samhälle är på detta område, och med tanke på de exceptionella förhållanden som bruket av narkotika kan ge upphov till i ett hem kan det naturligtvis uppstå situationer, då barnen lämnas vind för våg.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat, om inte handikapprörelsen borde vara bättre representerad i utredningar och organ, som sysslar med för de handikappade vitala frågor. Handikapprörelsen är ett vidsträckt begrepp. Det finns ett tjugotal organisationer som har verksamhet för handikappade som huvudsaklig uppgift. Organisationerna utför på sina olika områden ett utomordentligt värdefullt arbete och inrymmer mycken sakkunskap, som samhället på många sätt utnyttjar. Inom Svenska centralkommittén för rehabilitering sker med statligt stöd ett omfattande praktiskt utvecklingsarbete beträffande tekniska hjälpmedel. Vissa handikappförbund samverkar inom Handikapporganisationernas << centralkommitté. År 1965 inrättades statens handikappråd som ett kontaktoch samarbetsorgan för att främja samverkan mellan myndigheter och handikapporganisationer samt mellan organisationerna inbördes. Handikapprådet har således som, en av sina främsta uppgifter att ge organisationerna möjlighet att delta i och påverka lösningen av för de handikappade aktuella frågor. I handikapprådet ingår representanter för var och en av de 15 medlemsorganisationerna. En statlig utredning som spänner över hela handikappområdet kan av. praktiska skäl inte innehålla representanter för alla olika handikapporganisationer för att på detta sätt utnyttja deras sakkunskap inom skilda handikappområden. Deras erfarenheter måste inhämtas på annat sätt. I direktiven till den pågående handikapputredningen har framhållits, att utredningen under sitt arbete bör samråda med statens handikappråd. Handikapprörelsens allmänna intressen brukar i Öövrigt tillgodoses genom att någon eller några ledamöter av utredningar som är av särskild betydelse för de handikappade tillhör eller har anknytning till handikapprörelsen. Inom organ, som sysslar med för de handikappade väsentliga frågor, är handikapprörelsen ofta företrädd. Så är t.ex. fallet i arbetsmarknadsstyrelsens arbetsvårdsdelegation, i styrelsen för statens arbetsklinik och i den till medicinalstyrelsen knutna hjälpmedelsnämnden. Jag finner det för min del värdefullt att representanter för skilda grupper av handikappade bereds tillfälle att medverka i behandlingen av för dem betydelsefulla frågor. Det gäller att för varje enskilt fall finna de mest praktiska formerna för detta. Det står ju också handikapporganisationerna fritt att — enskilt eller t.ex. genom statens handikappråd — till utredningar och organ genom framställningar och uppvaktningar framföra sina synpunkter på frågor som rör de handikappades intressen.
Herr talman! Jag fick ett långt och utförligt svar, och jag är naturligtvis tacksam för det. Men egentligen fick jag inte svar på frågan, såsom ofta är fallet vid besvarandet av enkla frågor här i kammaren. Jag har frågat om inte handikapprörelsen borde vara bättre representerad i utredningar och organ på området, och det har inte socialministern svarat vare sig ja eller nej på. Nu förstår jag mycket väl att socialministern tycker att man skall läsa svaret som om allt enligt socialministerns mening är väl beställt på området. Det tycker kanske inte jag. Men det är ju mindre betydelsefullt vad jag tycker och måhända även vad socialministern tycker. Det väsentliga är vad de handikappade tycker. Jag har här en tidning som heter HCK Information, utgiven av Handikapporganisationernas centralkommitté, Där skriver Richard Sterner att »inte får vi i handikapprörelsen vara med tillräckligt när det gäller verkligt betydelsefulla planeringar som avser våra intressen. Vi är t.ex. inte med i den nu aktuella handikapputredningen. Över huvud taget är det sällan som handikapprörelsen får någon representant i statliga utredningar.» När nu socialministern säger, att man inte kan ha med representanter för alla specialister inom handikapprörelsen, så förstår jag mycket väl detta. Men man kunde ha med någon som har ett samlat grepp över frågorna, ty sådana personer finns att tillgå. Det är väsentligt att de handikappade inte skall behöva känna sig ytterligare handikappade genom att hållas utanför utredningar, som skall lösa frågor av verkligt vital betydelse just för de handikappade.
Herr talman! Jag vill understryka att handikapprådet, som inrättades för några år sedan, tillkom för att vara ett samordnande, koordinerande, kontaktorgan. Jag vill dessutom säga att den bild herr Sjöholm här gav oss är nog så ensidig. Jag har i mitt svar framhållit, att handikapporganisationerna på en rad områden är direkt eller indirekt inkopplade. Låt mig ta ytterligare några exempel. Inom den nu arbetande blindvårdsutredningen är De Blindas förening representerad genom sin ordförande. Handikapputredningens ordförande har exempelvis varit ordförande i DHR, och han är för närvarande ordförande i Norrbackainstitutets styrelse. Det är i varje fall ett par ledamöter i handikapputredningen, som är engagerade i eller har direkt erfarenhet av handikappverksamhet. Som experter medverkar bl.a. ordföranden för stiftelsen Fokus och sekreteraren i statens handikappråd. Utredningssekreteraren har erfarenhet från lång tjänst inom handikappvården. Såväl pensionsförsäkringskommittén som <sjukförsäkringsutredningen har ledamöter med direkt förankring inom handikapporganisationer. Låt mig göra ett tillägg, herr talman! Handikapputredningen skall enligt utredningsdirektiven i sitt arbete samråda med statens handikappråd, och för att underlätta detta samråd rent praktiskt har handikapprådets sekreterare knutits som expert till utredningen. En av utredningen verkställd kartläggning av handikapporganisationernas verksamhet har utförts i direkt samverkan med handikapprådet. Nog kan man säga, herr Sjöholm, att handikapporganisationerna och enskilda personer, engagerade i handikapprörelsen, tagits i anspråk i en rad olika aktiviteter som har exempelvis med utredningar att göra.
Herr talman! Jag vill gärna understryka att det är mycket som är bra ordnat — jag tycker inte alls att det är illa ställt. Men här finns ett missnöje hos de handikappade, som man mycket lätt skulle kunna undanröja. Det är stor skillnad mellan att direkt vara med i en utredning och dra upp riktlinjerna — t.ex. i handikapputredningen — och att yttra sig som remissorgan. Jag tycker att det skulle ligga ett mycket stort värde i att bara eliminera ett missnöje som finns och som kan vara mer eller mindre berättigat — jag tycker nog att det är berättigat. Men visst är det mycket som är bra ordnat, herr socialminister!

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig om jag anser att statens avtalsverk, om möjlighet ges, bör delta i överläggningar mellan arbetsmarknadens övriga parter rörande en ny förhandlingsordning. Om herr Nordstrandh med sin fråga avser att avtalsverket, om möjlighet ges, bör delta i åsyftade överläggningar inom ramen för sina befogenheter enligt instruktionen, är mitt svar ja.
Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret. Jag tycker det är ett bra svar, och jag hoppas att vederbörande, som redan har börjat vissa förhandlingar om saken, observerar och tar hänsyn till det. En liten hake finns i alla fall i svaret, och det är frågan om vilka befogenheter man kan tänka sig ligga inom instruktionens ram. På den punkten skulle jag vilja ha en ytterligare upplysning. Saken är den att det pågår vissa sonderingar mellan LO, TCO och SAF med sikte på en ny förhandlingsmetod snarare än en förhandlingsordning inför 1968 års avtalsrörelse. Arbetsgivareföreningen har presenterat ett förslag, som nu studeras. Det har två huvudpunkter. För det första skall förhandlingarna samordnas så att man når en samtidig överenskommelse för arbetare och tjänstemän. För det andra — det är kanske den springande punkten — skall parterna komma överens om en total löneökningsram. Så har innehållet publicerats. När jag såg denna uppgift tyckte jag att det nog lät bra, men det hela är utan realism, om inte trevarna till samordning, samverkan och koordinering vidgas till att omfatta fler parter på arbetsmarknaden. Dit hör onekligen staten och statens avtalsverk. Nu gäller det alltså diskussionerna om en löneökningsram. Är det möjligt för avtalsverket att delta på ett tidigt stadium i diskussioner även på den punkten tillsammans med de andra parterna på arbetsmarknaden?

Herr talman! Vad gäller herr Nordstrandhs fråga om avtalsverkets befogenheter finns ju dessa reglerade i instruktionen för avtalsverket. Jag skall här citera litet ur den.

Verket bör i lämpliga former samarbeta med motsvarande kommunala och enskilda organ.» Inom denna ram är det givetvis önskvärt att även avtalsverket som företrädare för staten i dess funktion som arbetsgivare kan komma med, om man skulle lyckas nå fram till en samordning.

Herr talman! Herr Krönmark har frågat mig om jag anser att det ligger i linje med statens ungdomsråds uppgifter att producera utrikespolitiskt material. Statens ungdomsråd är ett kontaktoch samordningsorgan i ungdomsfrågor, Rådet har bl.a. till uppgift att stimulera de frivilliga organisationernas arbete bland ungdom och för ungdomsfostran och att ta initiativ till upplysningsverksamhet i ungdomsfrågor. Inriktningen av ungdomsrådets verksamhet bestäms huvudsakligen av representanter för ungdomens egna organisationer. Jag anser det principiellt riktigt att ungdomsrådet på sitt eget ansvar stimulerar till debatt om friheten och demokratin. Likaså finner jag det naturligt att man därvid också hämtar exempel från andra länder än vårt eget.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Odhnoff för svaret på min fråga. För att göra uppgiften så lätt som möjligt för statsrådet hade jag avsiktligt formulerat frågan så, att den enkelt skulle kunna besvaras med ja eller nej. Jag finner att statsrådet har svarat genom att i stort sett citera den instruktion till statens ungdomsråd, som fastställdes av Kungl. Maj:t den 20 mars 1964, plus några meningar på slutet av svaret. Men jag fattar trots allt svarets reella innebörd som ett ja, att statsrådet sålunda anser att det är riktigt att statens ungdomsråd producerar utrikespolitiskt material. Det finns dock en etablerad arbetsfördelning mellan statens ungdomsråd och Sveriges ungdomsorganisationers landsråd, enligt vilken det senare organet har hand om det utrikespolitiska fältet medan ungdomsrådet skall svara för samordningen av så att säga den inrikes ungdomspolitiken. Detta är ett i och för sig lämpligt arrangemang, eftersom ungdomsrådet lyder under kungl. socialdepartementet. Men ett organ som sålunda är underställt socialdepartementet bör ju inte ge sig in på utrikesdepartementets kompetensområde. Däremot kan landsrådet, som är en fristående organisation, lättare ta ställning i utrikespolitiska frågor. Detta får inga som helst konsekvenser för regeringens utrikespolitik, vilket måste bli fallet när ett officiellt statligt organ som statens ungdomsråd gör klara ställningstaganden. Jag har svårt att se att det finns täckning för en arbetsform inom ungdomsrådet som innebär att man producerar utrikespolitiskt material, även om det anges att rådet har att handhava de arbetsuppgifter i övrigt som Kungl. Maj:t bestämmer. Jag vill därför fråga statsrådet: I vilken ordning har Kungl. Maj:t bestämt att statens ungdomsråd har kompetens att producera utrikespolitiskt material? Jag hänvisar till den pamflett där man för att stimulera till diskussion om demokrati tar fram två exempel, dels Portugal och den regim som finns där — beträffande vilken jag förmodar att vi i sak inte har några skiftande åsikter —, dels det svenska skolväsendet. Man säger att ungdomen saknar rösträtt och därför inte har kunnat påverka de beslut som format den nya skolan, vilket man tydligen anser odemokratiskt. Man framhåller vidare att undervisningen i skolan ges uppifrån och ner och att läraren fortfarande är en auktoritet. Statens ungdomsråd tycks önska att undervisningen skall ges nerifrån och upp och att vi skall göra t.o.m. undervisningen i matematik demokratisk. Lärarens auktoritativa besked att två gånger två är fyra skall inte längre gälla, utan saken skall göras till föremål för omröstning i klassen — uttalandena i pamfletten kan inte tydas på annat sätt. Detta kan man skratta åt, men det är dock fråga om ett smygande försök till ett relativitetstänkande beträffande å ena sidan en politisk regim, som alla uppfattar som negativ, och å andra sidan det skolsystem som jag förmodar att vi i denna kammare, som har ansvaret för skolan, är stolta över även om vi erkänner att det har vissa brister. Enligt vår uppfattning fungerar skolan ur demokratisk synpunkt tämligen väl. Ytterligare ett mycket märkligt förhållande är att ifrågavarande broschyr har distribuerats — märkligt nog dagen efter den stora debatten om statens ungdomsråd i denna kammare — dels till riksdagens ledamöter, dels till landets tidningar, enligt vad som uppgivits för mig, via socialdepartementets tjänstebrev. Det finns faktiskt en tjänstebrevsförordning som säger, att som tjänstebrev endast får distribueras officiella skrivelser. Här är alltså två förhållanden tänkbara: antingen har någon begått ett tjänstefel ...
Jag vill erinra den ärade talaren om att ett inlägg i en enkel fråga skall vara kort. Herr talman! Jag har med detta endast velat påpeka att inte bara ungdomsrådet utan även statsrådet sålunda har del i ansvaret för det material vi diskuterar.
Herr talman! Det är tydligen herr Krönmarks uppfattning att statens ungdomsråd bara skall få ta upp sociala frågor. Såsom redan har nämnts, står det i rådets direktiv, att man skall stimulera till diskussion rörande demokratin — det har framgått av mitt svar, hur detta har formulerats. Avsikten med det material som det här gäller har just varit att stimulera till sådan diskussion rörande demokratin i det interna upp lysningsarbetet inom ungdomsorganisationerna, och i detta fall har man valt att göra det mot bakgrunden av förhållandena i främmande land.

Därigenom har ungdomsrådet också haft rätt att utnyttja socialdepartementets tjänstekuvert. Detta innebär givetvis inte att socialdepartementet påtagit sig ansvaret för eller godkänt material som distribuerats av ungdomsrådet. Det är väl inte säkert att det material som vi här diskuterar hade fått sin nuvarande utformning, om herr Krönmark eller jag hade stått för det, men det är ju ungdomsrådet som har gett ut materialet, och rådet får alltså själv svara för detaljerna. Uppenbarligen godkänner herr Krönmark materialets utformning i stort, men om herr Krönmark har några anmärkningar mot ungdomsrådets sätt att agera, kan han lämpligen framföra dem genom sådana kanaler som exempelvis honom närstående ungdomsföreningar. Samtliga medlemsorganisationer är ju företrädda i ungdomsrådets representantskap.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet Odhnoff konstaterar att materialet kanske inte hade fått samma utformning som nu, om statsrådet och jag hade haft något inflytande över det. Det betraktar jag som ett i och för sig mycket välkommet besked från en representant för regeringen. Jag vill inte ta ställning till materialet som sådant och de mycket preciserade sakuppgifter som finns däri. Därvidlag kan sannolikt varken statsrådet eller jag kontrollera exaktheten. Jag har i och för sig ingenting emot att sådant material produceras, om det sker inför rätt forum, men jag menar att det i vissa kretsar kan uppfattas som ett ställningstagande i en utrikespolitisk fråga. Och ett organ som lyder under socialdepartementet skall inte försvåra verksamheten inom utrikesdepartementets område. Vad beträffar organisationernas möjlighet att framföra sin mening inom statens ungdomsråd, så är den i viss mån begränsad. Enligt de uppgifter som jag inhämtat, har representantskapet sammanträtt två gånger sedan det fattades principbeslut om anskaffandet av ifrågavarande material, men detta material har inte underställts de olika medlemsorganisationerna. Jag vill uttala en förhoppning om att, i den mån statens ungdomsråd kommer att fortsätta sin verksamhet, styrelsen på ett bättre sätt informerar medlemsorganisationerna om det material som håller på att utarbetas. Till sist ber jag, herr talman, endast att få påpeka att jag, redan då jag för drygt två veckor sedan försvarade en motion i denna kammare, hade min uppfattning i saken klar. Jag kan nu bara säga att vad som sedan inträffat ger vid handen att mina skäl var ännu starkare än jag då visste.
Herr talman! Vi får här konstatera att ungdomsrådet handlar helt på sitt eget ansvar. Vad beträffar kontakten med landsrådet kan jag meddela att detta material under hand underställts bland andra generalsekreteraren i Sveriges ungdomsorganisationers landsråd som bidragit med värdefulla kompletteringar. Likaså har materialet presenterats och diskuterats vid skolöverstyrelsens konferens för ungdomsinstruktörer. Vidare kan nämnas att avsnittet om skolan och demokratin bland annat underställts överdirektör Orring i skolöverstyrelsen för granskning.
Herr talman! I anledning av statsrådets senaste upplysning kan jag efter kontakter med ledningen för landsrådet meddela att landsrådets generalsekreterare tydligen deltagit i detta arbete mer eller mindre som privatperson eller som medlem i den politiska organisation som hon själv företräder. Presidiet i landsrådet hade inte tidigare någon aning om att materialet skulle publiceras eller över huvd taget hade utarbetats, utan presidiet fick kunskap därom först för några dagar sedan. Statsrådet kan därför inte på något sätt låta landsrådet backa upp statens ungdomsråd. Och det tycker jag i och för sig är rätt rimligt. De båda organen bör visserligen hålla kontakt med varandra, men man skall inte försöka göra det ena organet ansvarigt för vad det andra organet har för sig.

Herr talman! Herr Nilsson i Gävle har frågat mig, om jag anser gällande bestämmelser och instruktioner för handläggning av ärenden rörande vapenfri tjänst vara tillfredsställande utformade i syfte att säkerställa en tilllämpning i överensstämmelse med andan och meningen i kungörelsen med vissa bestämmelser om vapenfria tjäns tepliktiga. Herr Nilsson har i första hand ifrågasatt, om utfrågning av dem som söker vapenfri tjänst måste ske i två omgångar förutom att skriftlig, av två personer bestyrkt deklaration lämnas. Han har därjämte ifrågasatt, om den värnpliktige vid den andra prövningsomgången skall vara skyldig att själv bekosta resan för inställelse. Enligt inskrivningsförordningen skall varje inskrivningsskyldig genomgå läkarbesiktning och inskrivningsprov. Inskrivningsprovet syftar till att pröva vederbörandes allmänna språkliga begåvning och teknisk-mekaniska lämplighet. Vissa inskrivningsskyldiga, främst de som lyckats bäst i inskrivningsprovet, skall dessutom genomgå en särskild intervju av en psykolog — en exploration. Ändamålet med explorationen är att ge en mera fyllig bild av vederbörandes utbildning, sociala bakgrund och intressen. Den skall bland annat ge underlag för en bedömning av om vederbörade är lämplig för befälsutbildning, om han på grund av sociala eller andra indikationer inte bör komma i fråga för viss utbildning eller om han kan anses olämplig till krigstjänst över huvud taget. Explorationen sker helt oberoende av om berörda inskrivningsskyldiga sökt vapenfri tjänst och är alltså inte något led i prövningen av ansökan om sådan tjänst. Alla som söker vapenfri tjänst genomgår inte exploration. Det torde emellertid få anses ligga i sakens natur att exploratören, i fall då den som prövas anmält önskan om vapenfri tjänst, berör detta förhållande vid samtalet. Explorationen tar i genomsnitt en tid av 15 minuter. I kungörelsen med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga föreskrivs att ansökan om vapenfri tjänst skall vara skriftlig samt innehålla de skäl den sökande vill åberopa, önskemål om slag av tjänstgöring och uppgift på minst två trovärdiga personer som känner sökanden och hans förhållanden väl. Det nya ansökningsförfarandet är härigenom avsevärt enklare än det tidigare. Ansökan om vapenfri tjänst prövas av vapenfrinämnden. Nämnden är skyldig att göra den utredning om sökandens persoliga förhållanden och övriga omständigheter som behövs för prövning av ansökningen. Nämnden kan kalla sökanden eller annan att höras muntligen inför nämnden. Inställelse inför nämnden har hittills förekommit endast i ett fall. Nämnden kan även förordna särskild utredningsman att biträda vid utredningen. Sådan utredningsman förordnas, efter vad jag inhämtat, i så gott som samtliga fall. Utredningsmannen kan kalla sökanden och annan till samtal. Ändamålet med den utrednig som vapefrinämnden har att verkställa är att ge nämnden underlag för att bedöma om sökandens övertygelse är av sådan art att fullgörande av värnpliktstjänstgöring i vanlig ordning skulle leda till en konfliktsituation som kan betecknas som djup samwvetsnöd. För detta behövs, bland annat, att nämnden får en fylligare bild av sökandens personliga förhållanden, utbildnig och sociala förhålladen m.m. samt av motiven för hans önskan att fullgöra vapenfri tjänst än som i allmänhet framgår av hans ansökan eller kommit fram vid inskrivningen. Den utredningsman som härvid biträder nämnden måste därför föra ett ingående samtal med sökanden om hans motiv och övriga omständigheter som är av betydelse. Ett dylikt samtal kräver i allmänhet avsevärt längre tid än som skulle kunna avsättas för ändamålet vid en inskrivningsförrättning. Ersättning till den som kallas att höras muntligen inför nämnden utgår efter samma grunder som ersättning av allmänna medel till vittnen. Kostnader för resor som uppstår i samband med sökandens inställelse för samtal med utredningsman har däremot inte ersatts. Jag överväger att härvidlag göra en ändring. Som sammanfattande svar på herr Nilssons fråga vill jag anföra att jag anser att gällande bestämmelser om prövning för uttagning till vapenfri tjänst, enligt erfarenheterna hittills, i allt väsentligt är lämpligt utformade och ägnade att tillgodose de syften man velat nå genom den nya ordningen. Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation.
Självklart är jag överens med statsrådet om att det måste finnas vissa föreskrifter och regler, som vederbörande värnpliktig har att följa vid sin ansökan om vapenfri tjänstgöring. Som statsrådet framhåller har den värnpliktige att skriftligt redogöra för de skäl som ligger till grund för hans ansökan. Vidare skall han lämna uppgift på minst två trovärdiga personer, som väl känner sökanden och hans förhållanden. Man har väl anledning tro att de två personer sökanden åberopar är allmänt kända för redbarhet och trovärdighet. Och därest så är fallet synes det mig kunna ifrågasättas, om en andra undersökning eller prövning i allmänhet kan anses befogad, särskilt som den värnpliktige vid denna andra prövning inte kan räkna med att erhålla reseersättning för inställelsen. Nu säger statsrådet att han överväger att vidta en ändring härvidlag. Jag ber att få tacka för den välvilligheten och hoppas att ändringen kommer till stånd så fort som möjligt. Jag finner nämligen en ändring på denna punkt ofrånkomlig, eftersom de motiv som nu åberopas för att reseersättning icke skall utgå inger stora betänkligheter.

Enligt min mening kan man i sådana här fall inte tala om förmåner eller nackdelar, speciellt som den vapenfrie värnpliktige ålägges att fullgöra en betydligt längre tjänstgöring än vad som gäller för vanliga värnpliktiga. Det är ett förhållande där jag också skulle vara tacksam att statsrådet ville vidtaga en ändring till det bättre. Om jag inte är fel underrättad förekommer inte någon sådan förlängning av tjänstgöringstiden i vare sig USA eller Västtyskland — för att nämna några exempel. I övrigt är jag nöjd med statsrådets svar och ber att ännu en gång få tacka för de positiva synpunkter svaret ger uttryck för.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund har frågat, om jag anser det möjligt att införa smidigare bestämmelser om ordination av vissa hjälpmedel till blinda och att därvid ge blindkonsulenterna rätt att — i samråd med flera eller efter (delegation av sjukhusläkare — ordinera sådana hjälpmedel. företogs också en genomgripande utvidgning av rätten att ordinera sådana hjälpmedel. Ordinationsrätt har i huvudsak läkare och annan personal i de kommunala sjukvårdshuvudmännens tjänst, t.ex. distriktssköterskor. Detta bör ses mot bakgrunden av att hjälpmedlen tillhandahålls genom sjukvårdshuvudmännen och att kostnaderna täcks genom statsbidrag som betalas ut till sjukvårdshuvudmännen. Det är givetvis viktigt att personal med denna ordinationsrätt är förtrogen med de hjälpmedel av olika slag som kostnadsfritt står till de handikappades förfogande. För att öka kunskaperna om tillgängliga hjälpmedel och för att ge upplysning om nya statsbidragsberättigade hjälpmedel kompletteras den fortlöpande skriftliga informationen från medicinalstyrelsen sedan ett år tillbaka med informationsmöten, vid vilka också representanter för medicinalstyrelsen medverkar. De konsulenter som är anställda av De blindas förening har nära kontakt med synskadade och känner väl till de speciella hjälpmedlen för denna grupp av handikappade. Blindkonsulenterna har därigenom goda förutsättningar att förmedla kontakter med ordinationsberättigade läkare och att medverka till att hjälpmedel tillhandahålls. Behovet och möjligheterna att låta blindkonsulenterna biträda vid ordination av hjälpmedel kommer att prövas i samband med en översyn av ordinationsbestämmelserna som pågår inom medicinalstyrelsen.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

Jag är alltså tacksam för det beskedet. Jag hoppas nu bara att medicinalstyrelsen är beredd att i stor utsträckning anlägga praktiska och i mindre utsträckning formella synpunkter på denna fråga. Det är ju så att de blindkonsulenter som finns anställda ute i länen genom sin verksamhet har en mycket nära och fortlöpande kontakt med de blinda. Konsulenterna äger också en synnerligen ingående kännedom om de hjälpmedel som finns och om hur dessa skall användas för att underlätta de blindas dagliga livsföring. — När det sedan gäller behovet av olika hjälpmedel för blinda har man utgångspunkten att den grupp det här gäller vid pensionsprövningen underkastats en eller flera läkarundersökningar, där det konstaterats att vederbörande antingen var helt blind eller saknade ledsyn. Medicinalstyrelsen har utarbetat en lång förteckning över hjälpmedel för handikappade. Det gäller hjälpmedel för påoch avklädning, för hygieniska bestyr, för förflyttning, motion, läsning, intagande av mat och dryck, för husliga sysslor o. s. v. En del av dessa hjälpmedel får ordineras endast av läkare vid lasarettsklinik eller sjukhus för den specialitet till vilken sjukdomen eller skadan hör, medan ordinationsrätten beträffande vissa andra hjälpmedel delegerats till tjänsteläkare eller distriktssköterskor. Jag förstår att det i vissa fall kan finnas fog för att den blinde skall uppsöka sin specialist för att få ett hjälpmedel som kanske är komplicerat att sköta eller svårt att applicera. Men det finns i denna förteckning också många enkla och praktiska hjälpmedel som en blindkonsulent med fördel skulle kunna erhålla ordinationsrätt till. På det sättet skulle de blinda slippa långa och dyrbara resor för att uppsöka sin specialist — det är ju särskilt besvärligt för dem som bor ute i glesbygderna att kontakta en specialist. Det innebär också extra kostnader att uppsöka provinsialläkaren eller distriktssköterskan när det gäller så enkla medel som exempelvis armstöd till en toalettstol, en vit käpp för en synskadad, en trappkäpp eller ett förstoringsglas för en person med starkt nedsatt synförmåga. I många fall går det också till så, att ett hjälpmedel ordineras sedan vederbörande blindkonsulent utfärdat en skriftlig rekommendation att vederbörande behöver det. Om man skulle ta steget fullt ut och, åtminstone när det gäller mindre komplicerade hjälpmedel, ge ordinationsrätt till blindkonsulenterna, så skulle man på detta sätt avlasta vissa läkare och distriktssköterskor en del bestyr och få en ordning som med all sannolikhet skulle fungera praktiskt och bra. Jag hoppas därför att medicinalstyrelsen, vid den översyn som skall ske av ordinationsbestämmelserna, skall finna det möjligt att överlåta vissa av dessa bestyr på blindkonsulenterna. Herr talman! Jag tackar ännu en gång socialministern för svaret på min interpellation.

Herr talman! Herr Jansson har frågat, om jag vill belysa de undersökningar och åtgärder som vidtogs efter sprängningsolyckan i Gyttorp i oktober 1964 och vad som framkommit genom undersökningar efter en olycka vid Gyttorps fabriken den 22 februari 1967. Vidare har herr Jansson frågat, om de upprepade explosionsolyckorna inom sprängämnesindustrin har gett anledning till överväganden om förändringar när det gäller säkerhetsbestämmelserna, = tillståndsgivningen och yrkesinspektionens organisation. Då bestämmelserna i regeringsformen hindrar mig att här gå in på enskilda fall, har jag inte möjlighet att besvara den första delen av interpellationen. Om herr Jansson eller någon annan så Önskar, är jag dock beredd att i annan form lämna de upplysningar som jag har tillgängliga i dessa frågor. När det gäller interpellationen i Övrigt vill jag svara följande. Tillståndsärenden rörande tillverkning av explosiv vara granskas av sprängämnesinspektionen. Därvid krävs att maskiner och apparater skall vara utförda på ett sådant sätt att det inte föreligger risk för explosion vid användningen av dem. Som en ytterligare säkerhetsåtgärd krävs att tillverkningslokaler skall ha anordningar avsedda att skydda omgivningen. Någon ändring av dessa bestämmelser rörande tillståndsgivningen har inte ansetts påkallad. Enligt arbetarskyddslagstiftningen fungerar sprängämnesinspektionen som yrkesinspektion för sprängämnesfabrikerna. Sprängämnesinspektionen är i denna egenskap underställd arbetarskyddsstyrelsen. Därvid har arbetarskyddsstyrelsen samma befogenheter gentemot sprängämnesinspektören och hans personal som mot övriga yrkesinspektörer. Regeringen har under förra året genom ändring i instruktionen för yrkesinspektionen inrättat ett särskilt förtroenderåd för sprängämnesinspektionen efter mönster från förtroenderåden inom den allmänna yrkesinspektionen. Syftet med detta är att förbättra kontakterna mellan sprängämnesinspektionen och arbetsmarknadsparterna. även samordningen mellan arbetarskyddsver ket och sprängämnesinspektionen har byggts ut. Gemensamma överläggningar i dessa arbetarskyddsfrågor har under hösten ägt rum mellan arbetarskyddsstyrelsen, kommerskollegium och sprängämnesinspektionen. Representanter för sprängämnesinspektionen deltar 1 yrkesinspektörsmötena, och inom arbetarskyddsstyrelsen har tillsatts en särskild kontaktman med sprängämnesinspektionen. Dessa och andra åtgärder har vidtagits med anledning av den undersökning om möjligheterna att effektivisera sprängämnesinspektionens insatser för arbetarskyddet som företogs på regeringens föranstaltande under förra året.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Aspling för svaret. Statsrådet säger att regeringsformen hindrar honom från att ingå på enskilda fall och att han därför inte kan besvara den första delen av min interpellation, som gäller vad som framkommit genom undersökningar och åtgärder som vidtagits efter olyckan i oktober 1964 i Gyttorp. Statsrådet förklarar sig däremot beredd att i annan form lämna de upplysningar han har tillgängliga till mig eller annan som så önskar. Jag tackar för det löftet, som jag skall begagna mig av. Jag kan emellertid inte dölja att jag är något förvånad över detta besked med tanke på att statsrådet den 10 november 1964 i ett interpellationssvar i denna kammare meddelade följande: »Utredning rörande händelseförloppet vid olyckan pågår genom statspolisens försorg. Sprängämnesinspektionen ställer härvid sin tekniska sakkunskap till polisens förfogande.» När jag formulerade den första frågan knöts mitt intresse till vad två samhälleliga organ kunnat konstatera, och jag var inte medveten om att en redovisning av undersök ningsresultatet stod i strid med bestämmelserna i regeringsformen. Jag noterar nu detta påpekande. Jag vill därför övergå till att beröra svaret på min andra fråga, huruvida olyckorna inom denna industri givit anledning till överväganden om förändringar när det gäller säkerhetsbestämmelserna, tillståndsgivningen och yrkesinspektionens organisation. Statsrådet säger: »Någon ändring av dessa bestämmelser rörande tillståndsgivningen har inte ansetts påkallad.» Jag vill erkänna att jag inte finner beskedet helt tillfredsställande. Vi har för många olyckor och olyckstillbud inom denna industri. Jag frågar också, om olyckorna givit anledning till överväganden om förändringar i själva organisationen av yrkesinspektionen. Statsrådet ger enligt min mening inte heller därvidlag någon positivt besked. De hänvisningar som gjorts i svaret till inrättande av »särskilt förtroenderåd för sprängämnesinspektionen» och vissa gemensamma Ööverläggningar som ägt rum under hösten mellan arbetarskyddsstyrelsen, kommerskollegium och sprängämnesinspektionen kan väl i och för sig leda till en del positivt, men frågan är om åtgärderna är tillräckliga. Det finns utan tvivel en opinion för en ändrad organisation. Det vore kanske skäl att i varje fall pröva hur mycket denna opinion är värd. Jag skulle kunna anföra mer än ett uttalande som tyder på att den nuvarande instans som sprängämnesinspektionen lyder direkt under, kommerskollegium, inte är den lämpligaste, kanske inte heller den mest kompetenta. Jag vill hävda — i likhet med vad som anförts från LO — att sprängämnesinspektionen borde flyttas från kommerskollegium och i stället inordnas direkt i arbetarskyddsstyrelsen. Vid LO:s senaste kongress framfördes detta förslag i en motion från Fabriksarbetareförbundets avdelning i Gyttorp. Kongressen biföll motionen. Arbetarskyddsstyrelsen har själv uttalat att den nuvaran de organisationen inte är helt tillfredsställande, utan ganska tungrodd. Det kan därför ifrågasättas, om man inte borde tänka sig en omorganisation. Chefen för AB Nitro Nobel i Gyttorp gjorde i samband med den senaste olyckan ett uttalande i pressen, vari det heter att man har knådat dynamit på detta sätt i 30 år. Uttalandet verifierades senare av en mycket högt uppsatt tjänsteman inom sprängämnesinspektionen. I ett yttrande från kommerskollegium häromåret framhölls att tillverkningen av sprängämnen leds av framstående experter med lång, på internationella erfarenheter grundad praktik. Bl. a. därför ansåg man att behovet av säkerhetsföreskrifter inom sprängämnesindustrin inte var så framträdande. »Dessutom», säger man, »synes det kollegium viktigt att alltför ingående och bindande föreskrifter undvikes. I annat fall omöjliggöres och försvåras en sund teknisk utveckling.» Herr talman! Tillåt mig göra en kommentar till detta! Jag vill hävda att det är en bakvänd syn på hela frågan om säkerheten inom denna livsfarliga hantering. I stället borde mycket rigorösa bestämmelser och föreskrifter medverka till att tvinga fram ökade säkerhetsåtgärder. Låt mig erinra om situationen i Gyttorp, sådan den återgavs i pressen dagen efter den senaste olyckan. 300 kilo dynamit exploderade. I ett närliggande s.k. tvätthus, vilket också skadades, förvarades 1 000 kilo nitroglycerin, vilket som bekant har en tiodubbel sprängeffekt jämfört med dynamit. I ett närliggande packhus fanns stora förråd av dynamit. Detta talar inte för att de framstående experter som leder produktionen har handlat under nödvändigt ansvar, och det hela kan inte ha med sund teknisk utveckling att göra — för att låna några ord ur kommerskollegiums yttrande. Utöver att det behövs en förändring i själva organisationen finns det också en viss brist på ansvar som man måste komma åt. De alltför stora anhopningarna av sprängämnen är faktiskt inte nödvändiga. Det måste vara möjligt att transportera bort dem efter hand. Vidare bedrives en farlig experimentverksamhet. Jag vill erinra om att vid olyckshändelsen 1964 hotade samtliga femton skyddsombud med att säga upp sig, om det inte snabbt företogs en ändring. En sak som egentligen också tillhör denna diskussion och som arbetsmarknadens parter bör reda upp är själva lönesystemet inom sprängämnesindustrin. Det kan bli nödvändigt med en lagstiftning härvidlag. Man måste komma ifrån ackordssystemet och i stället få höga tidlöner, så att det inte behöver förekomma ett alltför högt uppdrivet jäkt i arbetet. Jag tror att detta är nödvändigt, men det är naturligtvis framför allt de fackliga instanserna som skall ta ställning till krav som dessa.

Jag tror att det är i högsta grad påkallat. Jag finner att statsrådet inte har berört min tredje fråga, men jag är på det klara med att den faller under samma bedömning som min första fråga, och därför skall jag inte här ta upp den.
Herr talman! Jag vill påpeka att sprängämnesinspektionen inte lyder under kommerskollegium när det gäller arbetarskyddet. Enligt 47 § arbetarskyddslagen utövas tillsyn beträffande lagens efterlevnad av arbetarskyddsstyrelsen och under dess överinseende och ledning av yrkesinspektionen. Yrkesinspektionens tillsyn sker genom vissa tillsynsorgan, och ett av dessa är sprängämnesinspektören. Klara bestämmelser härom finns i instruktionen för yrkesinspektionen, och enligt samma instruktion är arbetarskyddsstyrelsen chefsmyndighet för yrkesinspektionen. Sprängämnesinspektören är därigenom i arbetarskyddsfrågor direkt underställd = arbetarskyddsstyrelsen på samma sätt som andra tillsynsorgan inom yrkesinspektionen. Som jag framhållit i mitt svar har alltså arbetarskyddsstyrelsen samma befogenheter gentemot sprängämnesinspektören och hans personal som mot övriga yrkesinspektörer. Denna organisation av arbetarskyddstillsynen var utgångspunkten för den undersökning som verkställdes förra året och som hade till uppgift att föreslå åtgärder för att effektivisera sprängämnesinspektionens insatser för arbetarskyddet. I samband med detta arbete hölls ingående överläggningar med företrädare för arbetarskyddsstyrelsen, kommerskollegium, sprängämnesinspektionen, Svenska arbetsgivareföreningens allmänna grupp, Landsorganisationens arbetarskyddskommitté och Svenska fabriksarbetareförbundet. Arbetet utmynnade i förslag till ett flertal konkreta åtgärder, och dessa förslag håller nu på att omsättas i praktiken. Låt mig göra ett tillägg. Arbetsgivare är enligt arbetarskyddslagen skyldig att iaktta allt som behövs för att förebygga olycksfall i arbetet. Det är tillsynsorganets plikt att övervaka lagens efterlevnad och, om olycksfall inträffar, är det givet att tillsynsorganet gör undersökningar för att konstatera om något brister i arbetsgivarnas sätt att fullgöra sina skyldigheter enligt lagstiftningen. De olyckor som är bakgrunden till interpellationen har i enlighet härmed föranlett omfattande undersökningar och åtgärder, och såsom jag nämnt i mitt svar kan både herr Jansson och andra intresserade få ta del av de upplysningar som jag har tillgängliga. Jag skall inte förlänga denna debatt.

De åtgärder vi har vidtagit är föranledda av en strävan att genom samverkan söka åstadkomma en förbättring på olika punkter, av tillsynen, av informationen och av insatser av skilda slag.

Herr talman! Jag är medveten om att det inte enbart är kommerskollegium som har överinseende över sprängämnesinspektionen. Låt mig därför besvära herr statsrådet med en fråga: Hur kommer kommerskollegium in i bilden som en övervakande part?

Herr talman! Herr Henningsson har frågat, om jag avser lägga fram förslag till lagstiftning i syfte att ålägga kommunerna att bedriva en uppsökande verksamhet inom socialvården. De problem som är bakgrunden till interpellationen avser främst åldringsvården och den sociala omvårdnaden av handikappade. På båda dessa vårdområden har samhällets insatser ökat väsentligt under de senaste åren. Socialpolitiska kommitténs undersökningar och förslag har gett utgångspunkterna för det pågående reformarbetet inom åldringsvården, och handikapputredningens nyligen genomförda kartläggning av kommunernas insatser inom handikappvården aktualiserar de frågor som gäller den sociala omvårdnaden av handikappade. Åtgärderna för att öka åldringsvårdens resurser har hittills haft till följd, att totala antalet hjälpta åldringar fördubblats från ca 140 000 vid socialpolitiska kommitténs undersökningar år 1962 till omkring 300 000 år 1966. Jämsides med en ökning av vårdmöjligheterna på sjukhem och ålderdomshem har reformarbetet inom åldringsvården inriktats på en snabb upprustning av åldringarnas bostäder och en kraftig utbyggnad av den sociala hemhjälpen och hemsjukvården. Från den 1 juli 1964 intill utgången av år 1966 har beviljats statligt stöd till förbättringsarbeten i ca 32 000 åldringsbostäder, och för den fortsatta bostadsupprustningen har regeringen föreslagit en ökad medelsram för innevarande och nästa år. En fördubbling av antalet hemsamariter från år 1962 har gjort det möjligt att ge hemhjälp åt över 150 000 åldringar och handikappade mot ca 90000 fyra år tidigare. Flertalet kommuner bedömer det som möjligt att öka hemhjälpsverksamheten ytterligare; i en tredjedel av kommunerna räknar man med att en fortsatt kraftig ökning av verksamheten kan ske. Bostadsupprustningen för de gamla och den ökade hemhjälpsverksamheten har skett på grundval av kommunala inventeringar av åldringarnas hjälpbehov. Sådana inventeringar för att klarlägga hjälpbehoven i de enskilda fallen var en grundläggande förutsättning för att genomföra det reformprogram för åldringsvården som regeringen lade fram vid 1964 års riksdag. Genom att på detta sätt kombinera de ökade vårdinsatserna med ett uppsökande moment i verksamheten inom åldringsvården har det lagts en grund för en fortlöpan Genom hemhjälpsverksamheten har allt fler åldringar och handikappade fått regelbunden kontakt med ett kommunalt organ. I sina råd och anvisningar till kommunerna beträffande hemhjälpsverksamheten har socialstyrelsen också pekat på andra möjligheter att lätta på ensamheten för åldringar och handikappade och underlätta kontakten med omgivningen. Styrelsen har bl.a. erinrat om socialpolitiska kommitténs förslag att indela kommunen i distrikt med en särskild person som svarar för kontakten med åldringarna inom distriktet. Många kommuner bekostar nu telefoninstallation för åldringar, och socialstyrelsen har fört vidare ett rödakorsinitiativ med s.k. telefonkedjor, där ett antal åldringar ringer varandra efter ett uppgjort schema för att på så sätt uppehålla en regelbunden kontakt med omgivningen. Nya råd och anvisningar från socialstyrelsen till kommunerna beträffande den öppna åldringsvården beräknas för övrigt komma i nästa månad. Hithörande frågor har också tagits upp i den i dagarna utgivna informationsskriften »Gammal i glesbygd», vilken utformats av arbetsgruppen för glesbygdsfrågor under medverkan av representanter för bl.a. socialdepartementet, socialstyrelsen och kommunförbundet. Frågan om vårdlagstiftningen får ses mot bakgrund av den ökade aktivitet i vårdarbetet som jag nu har gett några exempel på. Socialpolitiska kommittén har i sitt slutbetänkande »Aktiv åldringsvård och handikappvård» hänvisat till den pågående snabba utvecklingen inom åldringsvården och därför inte ansett sig böra lägga fram förslag till en särskild lagstiftning om samhällets vård av åldringar och handikappade. Kommittén har ansett att lagstiftningsfrågorna på detta område i stället bör tas upp i anslutning till en utredning med syfte att nå fram till en bättre samordning och större enhetlighet vid utformningen av lagreglerna för vårdområdena. De vårdgrenar som närmast avses är den kommunala vårdverksamheten enligt socialhjälpslagen, barnavårdslagen och nykterhetsvårdslagen. Denna tanke sammanfaller med de senaste årens strävanden att inom socialvården tillämpa den s.k. familjevårdsprincipen, d.v.s. att olika slag av ärenden rörande samma person eller familj handläggs av samma sociala organ. Inom socialdepartementet övervägs en utredning om en samordnad lagstiftning för socialvården och om den kommunala socialförvaltningen. De i interpellationen berörda frågorna har sin givna plats i ett sådant utredningsarbete.

Herr talman! Jag vill omedelbart tacka socialministern för svaret på min interpellation, men jag nöjer mig inte med att bara tacka för att jag fick ett svar utan jag vill också uttala min stora tacksamhet för svarets innehåll, som jag finner i hög grad tillfredsställande. Orsaken till interpellationen var en händelse i min hemstad, som faktiskt berörde oss mycket illa. En åldring hade avlidit i sin privata bostad, och man fann honom inte förrän tre månader efteråt. Jag är medveten om att man inte till hundra procent kan förebygga sådana händelser. Jag kan inte underlåta att skänka en tanke åt vad som hade hänt om mannen hade blivit sjuk och inte kunnat på något sätt ta vara på sig själv. Jag har den uppfattningen att även om detta problem är svårlöst och kanske också kostbart får man inte fördenskull lämna det utan avseende. Jag förstår av svaret att i det stycket delar socialministern helt min uppfattning. Jag finner också att även om inte alla lösningar är färdiga, så är en hel del under utarbetande och olika tänkbara åtgärder i varje fall under övervägande. Jag skulle med detta konstaterande egentligen inte ha något att tillägga utöver en förhoppning om att min interpellation skulle få den nyttan med sig, att den riktar kommunernas uppmärksamhet på att någon form av bevakning är nödvändig på detta område. Jag vet också att på platser där sådan bevakning har organiserats, har en och annan av åldringarna reagerat och uttryckt sitt ogillande över något som man uppfattat som att de ställs under bevakning eller är utsatta för spioneri. Jag förmodar att händelser som denna också för dessa klargör varför denna kontaktverksamhet är nödvändig. Jag noterar också med speciell glädje det sista stycket i socialministerns svar. Det lyder: »Inom socialdepartementet övervägs en utredning om en samordnad lagstiftning för socialvården och am den kommunala socialförvaltningen. De i interpellationen berörda frågorna har sin givna plats i ett sådant utredningsarbete.» Herr talman! Just det svaret var vad jag väntade, och jag känner en djup tillfredsställelse över att jag fått det. Jag ber att få tacka.

Herr talman! Fröken Anderson i Lerum har frågat, om jag anser att nuvarande bestämmelser när det gäller ersättning från den allmänna sjukförsäkringen för sjuktransporter är tillfreds ställande och ger tillräcklig trygghet för den enskilde samt om någon ändring av dessa bestämmelser är tänkbar och i så fall när en sådan ändring kan ske. Enligt lagen om allmän försäkring utgår ersättning för resor i samband med läkarvård och sjukhusvård. De närmare bestämmelserna finns i sjukreseförordningen och en tillämpningskungörelse till denna. Reglerna är olika i fråga om öppen vård och sluten vård. En gemensam regel är dock att ersättningen skall beräknas efter det billigaste, vanligen förekommande färdsätt, som kunnat användas med hänsyn till den sjukes tillstånd. I fråga om resor i samband med öppen vård utanför de fyra största städerna gäller att utgifterna för resor till och från läkare ersätts i den mån kostnaden sammanlagt överstiger 4 kronor. Kostnaden får enligt huvudregeln inte beräknas till högre belopp än som motsvarar resekostnaden vid besök hos den provinsialläkare eller stadsdistriktsläkare, inom vars distrikt den sjuke vistas. Högre ersättning än för resa till sådan läkare kan emellertid utgå i vissa fall. Detta är förhållandet om den sjuke efter hänvisning av läkare sökt öppen vård vid sjukhus eller vissa för enbart öppen vård avsedda sjukvårdsinrättningar eller, utan att hänvisning föreligger, sökt öppen vård vid sjukhus för olycksfallsskada och det skäligen kunnat antas, att han var i trängande behov av sådan vård. Detsamma gäller när den sjuke på grund av sjukdom varit i trängande behov av läkarvård men inte kunnat träffa tjänsteläkaren. Resekostnaden beräknas i dessa fall till högst det belopp som motsvarar kostnaden för resa till det närmaste allmänna sjukhus där vården kunnat meddelas. För återresa från läkare begränsas ersättningen i princip till vad som skulle ha utgått vid resa till den plats varifrån resan till läkaren anträddes. Om Med stöd av dessa bestämmelser kan ersättning utges även för ambulanstransport i samband med öppen läkarvård om sådan transport behövs med hänsyn till den sjukes tillstånd. Det är alltså inte så, att ersättning för ambulanstransport kan förekomma bara i samband med sluten vård. Resekostnad vid intagning på sjukhus ersätts helt, och återresan ersätts i vad kostnaden överstiger 4 kronor. Ersättningen för intagningsresa får i regel inte beräknas högre än kostnaden för resa till det närmaste sjukhus där vården kunnat meddelas. Kostnaden för återresan beräknas i princip inte till högre belopp än kostnaden för resa till den plats varifrån intagningsresan företogs. Kostnaden för flyttning mellan sjukhus av intagna patienter ersätts av sjukförsäkringen bara i ett specialfall. I övrigt svarar sjukvårdshuvudmännen för dessa kostnader. Patienten kan dock få stå för kostnaden i vissa fall, bl.a. om flyttningen företas på hans egen begäran. Enligt min mening är de nuvarande bestämmelserna om resekostnadsersättning från sjukförsäkringen inte oförmånliga generellt sett. Vissa resekostnadsfrågor torde komma att behandlas av 1961 års sjukförsäkringsutredning i ett betänkande som kan väntas år 1968.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

Statsrådet har varit vänlig nog att i sitt svar lämna en ganska fyllig redogörelse för de bestämmelser som reglerar frågan om ersättning från den allmänna sjukförsäkringen för resekostnader i samband med läkarbesök eller sjukhusvistelse. Dessa bestämmelser avser ju att ge en skälig kostnadsersättning, men givetvis måste de också innehålla garantier för att förmånerna inte missbrukas. Låt mig bara tillägga att för den enskilde medborgaren är det inte alltid så lätt att orientera sig i alla dessa olika bestämmelser, och missförstånd uppstår inte så sällan. Vad jag speciellt åsyftade med min interpellation var möjligheten att få ersättning från sjukförsäkringen för sjuktransport som inte avser intagning på sjukhus. Jag har i interpellationen angett de komplikationer som kan uppstå då en person drabbas av ett hastigt insjuknande eller ett olycksfall långt från hemorten. Den direkta anledningen till att jag nu aktualiserat denna fråga är i korthet följande. En person från min hemkommun deltog i en konferens förlagd till en plats cirka 20 mil från hemorten. Där drabbades han helt plötsligt av något som misstänktes vara en hjärtattack. Den läkare som tillkallades kunde inte med säkerhet avgöra sjukdomens art men ordinerade patienten att resa hem för att vila och, om försämring inträdde, vända sig till närmaste lasarett. Läkaren ansåg dock att hemresan skulle företas med ambulans och skrev ut rekvisition på en sådan. Kostnaden för denna ambulanstransport — som alltså inte kan ersättas från sjukförsäkringen — blev cirka 400 kronor. Naturligtvis kan man invända att det 1 detta och liknande fall skulle varit enklare att remittera vederbörande till sjukhus — då hade det varit självklart att ersättning för transporten skulle utgå. Men sjukvårdsplatser kostar också pengar för det allmänna och står inte alltid till förfogande. Jag skulle kunna peka på andra fall där bestämmelser om sjuktransporter har vållat oklarhet och irritation, men jag låter det räcka med det anförda. Jag har aktualiserat denna fråga därför att jag har den uppfattningen, att man nog borde se över bestämmelserna i sjukreseförordningen och dess tillämpningskungörelse. Därför noterar jag med tillfredsställelse socialministerns uppgift att i varje fall vissa resekostnadsfrågor torde komma att behandlas av 1961 års sjukförsäkringsutredning. Det är min förhoppning att också det delproblem som min interpellation berör då kommer att bli föremål för utredningens intresse samt att utredningen skall kunna finna på lösningar, som ger ett större mått av trygghet för den enskilde och undanröjer anledningarna till irritation och missförstånd. Herr talman! Med det anförda ber jag att än en gång få tacka statsrådet för svaret på min interpellation.
Herr talman! Fru Lindberg har frågat, om jag avser att vidta åtgärder för att ändra bestämmelserna beträffande familjebostadsbidrag så att även särskilt förordnad förmyndare, som i sitt hem vårdar och fostrar myndling, får möjlighet att erhålla familjebostadsbidrag. kungörelsen anges särskilt att adoptivbarn och fosterbarn anses som bidragsberättigande barn. Barn som vårdas hos särskilt förordnad förmyndare är inte fosterbarn i barnavårdslagens mening. I fråga om familjebostadsbidrag torde dessa barn få jämställas med barn som vårdas hos sina föräldrar, vilket innebär att förmyndaren har rätt till bidrag om bidragsvillkoren i övrigt är uppfyllda. Enligt vad jag inhämtat är bostadsstyrelsen beredd att göra ett förtydligande på denna punkt i ett kommande nytryck av anvisningarna till kungörelsen om familjebostadsbidrag.

Herr talman! Jag har ingen anledning att här hålla något längre anförande i anslutning till svaret på min interpellation. Däremot har jag all anledning att uttala min glädje och tacksamhet över det positiva svaret. Bostadsstyrelsens nu gällande anvisningar ger ingen som helst vägledning för den som har ett sådant ärende att behandla som jag tagit upp i min interpellation. Jag känner också till fall där ansökan om familjebostadsbidrag avstyrkts därför att det inte förelegat några möjligheter att i vare sig barnavårdslagens definition av begreppet fosterbarn eller i bostadsstyrelsens kungörelse tolka in att bidrag skulle vara berättigat. Därför är jag mycket glad över att socialministern nu efter vad jag förstår har varit i kontakt med bostadsstyrelsen och att nya anvisningar kommer att utges. Jag uttalar bara förhoppningen att de anvisningarna utkommer snarast möjligt — helst omedelbart — så att man på ett riktigt och förnuftigt sätt kan ta ställning till de frågor jag berört. Jag tackar ännu en gång för svaret.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat socialministern, om han är beredd företa en översyn av bestämmelserna för den statliga grupplivförsäkringen i syfte att denna försäkring skall äga giltighet även om försäkringstagaren varit arbetslös mer än 26 veckor. Eftersom civildepartementet handlägger ärenden rörande arbetsoch anställningsvillkor för arbetstagare i allmän tjänst, har frågan överlämnats till mig för besvarande. Jag vill då först erinra om att den statliga grupplivförsäkringen kom till efter överläggningar mellan företrädare för civildepartementet och de statsanställdas huvudorganisationer. I den punkt det här gäller gjordes följande uttalande: »fr.o.m.

Liknande grupplivförsäkring har införts bl.a. på den kommunala och den landstingskommunala arbetsmarknaden. Inom de olika grupplivförsäkringarna har därefter gjorts ändringar som också har varit i stort sett ensartade över hela fältet. De senaste ändringarna gjordes förra året och gäller från och med i år. De innebär främst beloppshöjningar. I fråga om statens grupplivförsäkring kom de senaste ändringarna till efter förhandlingar mellan statens avtalsverk och de statsanställdas huvudorganisationer. Överenskommelsen träffades i den formen, att avtalsverket skulle göra hemställan hos Kungl. Maj:t att vidta erforderliga åtgärder med anledning av förhandlingsresultatet. På min föredragning har Kungl. Maj:t beslutat enligt denna hemställan. Kungörelse om de föreslagna ändringarna utkom från trycket i december 1966. Grupplivförsäkringarna inom den offentliga och den icke-offentliga sektorn utgör exempel på i stort sett enhetliga arbetseller anställningvillkor, som har kommit till på arbetstagarnas initiativ och som såvitt jag kunnat utröna fungerat till parternas belåtenhet. Att döma av uttalanden i motioner till årets riksdag anser även andra än parterna att bestämmelserna tillförsäkrar efterlevande ett gott skydd. Herr Persson påpekar — och hans uttalande gäller både statsanställda och arbetstagare som haft grupplivskydd genom AFA — att om en familjeförsörjare avlider efter att ha varit arbetslös mer än 26 veckor så ställs familjen helt utan det väsentliga skydd som grupplivförsäkringen innebär. Önskar arbetstagarna en förändring av försäkringsskyddet i detta avseende, förutsätter jag att de aktualiserar frågan i förhandlingssammanhang. Utan att på något sätt vilja förringa grupplivförsäkringens betydelse men för att komplettera herr Perssons bild av efterlevandes situation vill jag dessutom framhålla vilken betydelse det har för många familjeförsörjares anhöriga att kunna få pension enligt lagen om allmän försäkring.

Herr talman! Jag var ett tag rädd att civilministern hade kommit bort, när han skulle lämna sitt svar, men han an lände ju och jag ber att få tacka för svaret. Det kan måhända hävdas att de spörsmål jag tagit upp i min interpellation har ringa aktualitet, eftersom det dess bättre inte så ofta händer att familjer drabbas av utförsäkring från grupplivförsäkringen. Men även om utförsäkring ägt rum endast för ett litet antal på grund av långvarig arbetslöshet anser jag att problemet måste tas upp till behandling. Jag vet mycket väl att frågan hänför sig till avtalsförhandlingar.

Frågan har därför enligt min mening stor betydelse, även om sådan utförsäkring — som jag sade — dess bättre inte är vanlig. Men jag vet, herr talman, att sådana utförsäkringar ägt rum, varvid den efterlevande familjen ställts i en synnerligen prekär ekonomisk situation. Kvinnor med minderåriga barn har råkat i ett sådant ekonomiskt trångmål att de inte kunnat klara det egnahem som de skaffat tillsammans med maken under hans livstid. Frågan får ännu större räckvidd och aktualitet under en tid då arbetslösheten ökar. Utförsäkringen sker efter 26 veckors arbetslöshet, som här sagts i svaret. Den kan också i vissa fall ske efter kortare tid. Jag är, herr statsråd, helt underkunnig om det familjeskydd som pensionen enligt lagen om allmän försäkring innebär. Men just det engångsbelopp, som utfaller enligt denna grupplivförsäkring, har många gånger betytt så mycket i den svåra situation då maken gått bort. Det gäller ju att rädda det egna hemmet och klara de för tillfället mest besvärliga utgifterna. Denna fråga har inte aktualiserats i förhandlingssammanhang, säger statsrådet. Men som jag tidigare nämnt beror det säkerligen på att sådan utförsäkring, som jag här talat om, inte har ägt rum i så stor utsträckning. Man har i förhandlingssammanhang säkert inte tänkt på vad resultatet kan bli. Om fristen för utförsäkring inte kan förlängas under en viss avtalsperiod, anser jag att man bör upplysa de försäkrade om att det finns frivilliga försäkringar som kan komplettera denna grupplivförsäkring. Först och främst bör man upplysa om innebörden i statuterna för grupplivförsäkringen — att man måste vara anmäld till arbetsförmedling o. s. v. Jag känner till fall där vederbörande inte har tänkt på detta och familjen därför har råkat i denna allvarliga situation när olyckan har inträffat. En sådan upplysning skulle säkerligen medverka till att familjer vid familjefaderns frånfälle inte skulle stå utanför det skydd som en grupplivförsäkring utgör. Vederbörande skulle då kunna se till att försäkringen gäller även om arbetslösheten skulle vara över 26 veckor. Detta intill dess en ändring kan komma till stånd genom avtalsförhandlingar. En sådan ändring anser jag berättigad, inte minst i tider då arbetslösheten ökar mer än vad vi räknat med vara säsongsbetonat.
Herr talman! Jag får väl börja med att be herr Persson i Heden om ursäkt för att jag råkade komma några sekunder för sent till avlämnandet av svaret. Herr Persson tar upp frågan om 26 veckorsgränsen. Det är klart att det kan uppträda gränsfall — så blir det väl var man än sätter en dylik gräns. Jag skulle föreställa mig att när man på den privata sidan diskuterade utformningen av bestämmelserna i detta av seende, hade man att avväga och ställa olika faktorer mot varandra. Försäkringen finansierades på den privata sidan — och finansieras fortfarande — genom en arbetsgivaravgift. Skall man ha vissa förmåner som går längre, får dessa givetvis vägas mot vilket pris man är villig att betala. Man har så att säga hängt den statliga försäkringen på AFA-försäkringen. Det sades i propositionen — det framgick även av mitt svar — att de bestämmelser som gäller på statens område egentligen är en kopiering av bestämmelserna på den enskilda marknaden. Herr Persson säger att det har inträffat fall på det statliga området — jag känner faktiskt inte till detta — där vederbörande skulle ha passerat 26-veckorsgränsen och de efterlevande därigenom gått miste om grupplivförsäkringen. Jag skall inte bestrida att sådant kan ha inträffat, men jag vill i det sammanhanget påpeka att efterlevandeskyddet i den statliga pensioneringen är betydligt bättre än i den allmänna pensionsförsäkringen. Grupplivförsäkringen är en god och uppskattad sak. Jag vet att det inträffar tragiska fall i dessa sammanhang, men de fall som jag kommit i kontakt med gäller inte den statliga sidan, ty där finns inte motsvarigheten. På den privata sidan däremot har det hänt att de efterlevande helt plötsligt upptäckt att det där den som gick bort arbetade inte fanns något kollektivavtal och därför inte heller någon anslutning till AFA försäkringen. På så sätt har de blivit utan efterlevandeskydd. Många sådana fall har beklagligtvis inträffat, men den fackliga rörelsen försöker just därför att bedriva all den upplysningsverksamhet som är möjlig.

Herr talman! Det finns ingen anledning för statsrådet att be om ursäkt för att han kom för sent. Svar fick jag ju i alla fall, även om det enligt mitt sätt att se kanske inte var fullt acceptabelt. Statsrådet säger att dessa förmåner måste betalas. Det är alldeles riktigt att så är fallet men även om det kostar pengar så är förmånen dock — jag trycker hårt på det — av så stort värde att ingen får gå miste härom. Jag har nämligen sett fall där människor har ställts inför en ytterst prekär situation, då maken har varit utförsäkrad, trots att de var kollektivt anslutna till ATP-systemet. Det är väl inte bättre ordnat inom den statliga sektorn än inom den enskilda för de kollektivanställda. Bestämmelserna är såvitt jag vet desamma och pensionen får givetvis alla. Grupplivförsäkringen — dessa 25 000 å 30000 kronor som de efterlevande får — kan emellertid ge den första tillfälliga hjälpen, ty den kan rädda människor ur en verkligt allvarlig situation. Kanske återstår stora skulder på ett egnahem men kan detta räddas genom att grupplivförsäkringen betalas ut till den efterlevande familjen på en gång. Den saken är enligt mitt sätt att se det väsentligaste. Pensioner är en annan sak; de rör den framtida möjligheten att leva drägligt. Grupplivförsäkringen gäller att rädda situationen i ett akut nödläge. Det är emellertid inte bara fråga om att höja gränsen för utförsäkringstiden, det gäller också att upplysa människorna om hur bestämmelserna gäller. Det händer att de inte har tänkt på de bestämmelser som finns både i AFA:s och i statens statuter om grupplivförsäkring. De vet inte om att de kan bli utförsäkrade om de går arbetslösa en viss tid. Därför menar jag att upplysning härvidlag borde ges på lättfattligt sätt. Jag tror att man därmed skulle kunna rädda situationen och förhindra att fler sådana fall inträffar.

Herr talman! I en interpellation har fru Renström-Ingenäs bett mig om en redogörelse för det svenska atomenergiprogrammets kommersiella utvecklingsmöjligheter. Det svenska atomenergiprogrammet hade från början en övervägande energipolitisk motivering. Programmet inriktades bl.a. på att få till stånd en viss självförsörjning i fråga om atombränsle, något som ansågs angeläget med hänsyn till dåvarande osäkra importförhållanden. Även atomenergins kommersiella utvecklingsmöjligheter beaktades emellertid då riktlinjerna för programmet drogs upp. Bakgrunden till att man över huvud taget ansåg sig kunna göra en efter våra förhållanden mycket stor satsning på atomenergiområdet var att arbetet stämde väl överens med den svenska industrins produktionsinriktning. Jag syftar här främst på den metallurgiska och den elektroniska industrin. Ett inhemskt utvecklingsarbete väntades alltså öppna en betydelsefull ny marknad för svensk industri och dessutom leda till avancerat tekniskt kunnande. Forskningsoch utvecklingsarbetet koncentrerades särskilt i de tidigare skedena till Aktiebolaget Atomenergi, där speciella resurser i fråga om utrustning och personal byggts upp. Ett nära samarbete har dock hela tiden ägt rum med industrin, som förutsatts svara för den kommersiella exploateringen på reaktorområdet. För att skapa ett mål för utvecklingsarbetet och samtidigt ge de nödvändiga industriella erfarenheterna inriktades arbetet på de stora projekten Ågesta och Marviken, vilka både till storlek och kostnader har sina motsvarigheter i utländska reaktorut vecklingsprogram. Av skäl som jag redan nämnt valde man för dessa projekt reaktorer av tungvattentyp, som kan drivas med naturligt uran. En helt självständig utvecklingslinje hade varit orealistisk för vårt land, och därför baserades arbetet i största möjliga mån på amerikansk lättvattenteknologi. Detta har i sin tur gjort det möjligt att direkt tillämpa erfarenheterna från tungvattenprojekten på de lättvattenreaktorer, som nu är aktuella i vårt land. Ett första exempel är den lättvattenreaktor i Oskarshamn som svensk industri levererar till ett konsortium av kraftföretag med stöd av det utvecklingsarbete som utförs av atombolaget. Med denna uppläggning av verksamheten har vi i Sverige kunnat vinna betydande industriell erfarenhet på reaktorområdet till en kostnad, som är ojämförligt lägre än om ett helt självständigt utvecklingsarbete bedrivits. I dag kan man alltså konstatera att programmet utgjort ett betydande stöd åt svensk industri, som nu kan offerera kommersiella atomkraftstationer med reaktorer av såväl lättsom tungvattentyp. Jag vill särskilt betona att denna position tack vare det statliga utvecklingsarbetet kunnat uppnås utan beroende av utländska licenser. Detta är betydelsefullt för en industri, som i likhet med den svenska har en begränsad hemmamarknad och som därför söker bevara en viss handlingsfrihet på exportmarknaden. Däremot är frågan om tungeller lättvattenlinje numera av relativt underordnad betydelse för den svenska reaktorindustrins kommersiella möjligheter. Som jag nämnt är lättvattenreaktorerna i dag mest aktuella på grund av typens stora försäljningsframgångar i Förenta staterna. Tungvattentypen kan enligt allmän uppfattning komma till användning senare vid stora anläggningar, då dess goda bränsleekonomi ger utslag, och som övergång och komplement till nästa generation av Jag vill alltså framhålla att svensk reaktorindustri genom hittills gjorda insatser har ett relativt gott tekniskt utgångsläge inför den utbyggnad av atomkraften, som kommer att börja på allvar under de närmaste åren. En livskraftig svensk reaktorindustri måste emellertid kunna leverera på internationella villkor såväl på hemmamarknaden som på export. Marknaden för reaktorer och kompletta atomkraftstationer är i dagens läge mycket svårbearbetad. Beställningarna i de länder i Europa där utländska leverantörer kan konkurrera är alltjämt relativt få, och förväntningarna om en framtida snabbt ökande marknad gör att konkurrensen om varje order blir hård. Denna konkurrens gäller inte endast priser utan även kreditvillkor. Atomkraftens kommersiella aspekter är dock inte begränsade till leveranser av kompletta reaktoranläggningar. Speciella material och komponenter engagerar en vid krets av industrier i Sverige som leverantörer till både svenska och utländska projekt. En nyckelroll spelar här bränsleelementen, som för övrigt ekonomiskt sett representerar en lika stor marknad som reaktorerna. Där har vi i Sverige ett mycket gott utgångsläge tack vare vår tidiga satsning på vattenreaktorteknologin, som nu är helt dominerande. Avslutningsvis vill jag upprepa att svensk industri nu har en god position på detta fält genom de avsevärda insatser som gjorts av staten och även av vissa industriföretag. Det är min förhoppning att det också skall visa sig möjligt för vår industri att framgångsrikt hävda sig på marknaden. Jag vill i detta sammanhang erinra om att 1966 års atomenergiutredning har i uppdrag att kartlägga industrins behov av fortsatta utvecklingsinsatser och även att föreslå en lämplig arbetsoch ansvars fördelning mellan staten och industrin. Utredningen torde därvid bl.a. få göra en noggrann bedömning av frågan om atomenergiverksamhetens kommersiella utvecklingsmöjligheter. Denna fråga måste givetvis tillmätas mycket stor vikt då riktlinjerna för det fortsatta arbetet tas upp till prövning.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Wickman för svaret på min interpellation rörande det svenska atomenergiprogrammet. Detta har hittills kostat staten en och en halv miljard kronor, men man har på senaste tiden fått uppleva att värdet av det resultat som kommer fram ur denna stora satsning har blivit omdiskuterat. När jag tar till orda i denna fråga faller mig osökt i minnet några ord av professor Hedén vid karolinska institutet.

Visste någon av de beslutande att det var mycket tvivelaktigt huruvida det alternativ vi valde för atomkraftens civila utnyttjande skulle bli en lönande framgångslinje? Visste någon av rådgivarna vart råden ledde oss? Nu upplever vi ändå att vetenskapsmännens bedömningar står mot varandra och är splittrade. Av den pressdebatt som pågår och av det som händer i det praktiska livet får man ibland det intrycket, att ledningen för AB Atomenergi befinner sig i försvarsposition. Det är då ganska naturligt att man blir tveksam och oviss och inte vet vad man skall svara när folk frågar om sanningen bakom tidningsrubrikerna. Det känns då naturligt och riktigt att be det ansvariga statsrådet om upplysningar, och jag ber än en gång att få tacka för det svar jag fått. Jag vill först säga några ord om den målsättning som angavs när riksdagen beslutade att satsa de stora pengarna. Det var energipolitiska bedömanden som då låg bakom beslutet. Jag tycker nästan att herr statsrådet överbetonar det förhållandet, att bakgrunden till den stora satsningen också var att vi skulle vilja ge den svenska industrin ett nytt verksamhetsområde som skulle passa för den med dess produktionsinriktning och stora kunnande på det metallurgiska och elektrotekniska fältet. Skälet var ju först och främst att vi behövde en mycket större kraftproduktion än vad våra älvar kunde ge oss. En utredning hade visat att den svenska vattenkraften skulle vara fullt utbyggd på 1970-talet. Samtidigt hade vi ett ständigt växande behov av elkraft. Vad skulle vi då sätta in i stället? Vi hade då i vårt land i liten skala bedrivit en forskning, som hade påbörjats redan 1945. Tio år senare ansåg AB Atomenergi tiden vara inne att gå vidare på detta område och begärde fördubblade anslag. Detta skedde alltså år 1955.

Sedan kom då valet mellan forskningsoch utvecklingslinjer. Man valde tungvattenreaktorer framför lättvattenreaktorer. Skälet härtill var delvis beredskapspolitiskt; vi skulle bli oberoende av bränsleimport, och vi kunde använda eget naturligt uran. Man sade också att tungvattenlinjen i längden skulle ge det bästa ekonomiska resultatet. Det var ju ett mycket viktigt tillkännagivande, att detta var en kommersiellt konkurrenskraftig linje; givetvis inte på experimentstadiet, men bara man kunde bygga tillräckligt stora anläggningar så skulle lönsamheten komma. År 1959 hade man fått veta att Atomkraftkonsortiet och vattenfallsstyrelsen planerade atomkraftstationer utan att använda sig av tungvattenreaktorer av den svenska linjens typ. I en interpellation tillfrågades handelsministern här i kammaren om sin inställning till dessa planer. Han svarade att det i princip inte fanns anledning att utesluta möjligheten till import men att statsmakterna även i fortsättningen borde prioritera den svenska linjen, som bygger på naturligt uran. »Bara reaktorerna blir stora nog, kommer de att bli kon kurrenskraftiga», förklarade handelsministern. När Ingeniörsvetenskapsakademin 1965 kritiserade verksamheten och anförde att anläggningar med tungvattenreaktorer vore så komplicerade och dyrbara, att det inte vore så lyckligt att använda dem, svarade atombolaget att den nackdelen skulle försvinna vid större anläggningar. Om man bara komme upp till en produktion av 500 megawatt, skulle skillnaden i el-pris mellan lättoch tungvattenreaktorer försvinna, menade atombolaget. Vid en ännu högre kraftproduktion skulle tungvattenreaktorerna ge det allra bästa resultatet. Nu är vi där. Statens vattenfallsverk skall bygga Ringhalls och därmed ta ett kliv direkt in i de stora aggregatens tidsålder. Annars klarar man inte 1970 talets stora behov av kraft. Endast kärnkraftstationer med någon typ av lättvattenreaktorer kan då komma i fråga, heter det. Vid en så stor satsning — man beräknar kostnaden till 2 miljarder kronor — måste man kunna göra en något så när säker bedömning av reaktorernas produktionsförmåga, säkerhet och kostnader. Det måste bli en affärsmässig ekonomisk bedömning, säger chefen för vattenfallsverket. Man har ännu inte fastställt storleken på de första aggregaten, men man beräknar att de skall ligga mellan 300 och 700 megawatt, och i fullt utbyggt skick skall stationen ge mer än 3000 megawatt. Men ändå är den svenska linjen inte möjlig att använda. Den är inte stor nog, anses det. Hur stora skall de bli? Det var ju sagt av atombolaget att 500 megawatt skulle räcka till för lönsamheten. Så har då de stora tidningsrubrikerna kommit: »Kris för svensk kärnindustri.» »Små utsikter till export». »Tråkiga misslyckanden hotar svensk kärnindustri» o.s.v. Då börjar man fundera om inte chefen för ASEA i alla fall hade rätt när han 1965, i samband med att några riksdagsledamöter gjorde ett studiebesök i Västerås, yttrade att tungvattenreaktorerna aldrig kommer att bli lönsamma. Men som jag säger, experterna är splittrade, och det finns ju andra experter som alltjämt säger att tungvattenreaktorerna blir lönsamma. Vad skall en stackars okunnig lekman tro? Så har vi då beredskapsskälen som skulle göra att vi borde binda oss vid tungvattenlinjen. - Tungvattenreaktorn skulle ha den fördelen att den kan drivas med naturligt uran så att vi inte helt blir beroende av bränsleimport. Atombolaget har satt i gång uranverket i Ranstad, sedan regering och riksdag gett klartecken. Men när man läser de för övrigt mycket bra direktiven till 1966 års atomenergiutredning finner man att det heter att när nu pågående provdrift i Ranstad avslutats, skall frågan om inhemsk produktion av uran prövas. Det låter oss förstå att verksamheten i Ranstad är oviss. Man har gjort den erfarenheten att uran därifrån blir 3—4 gånger dyrare än världsmarknadspriset, och så kommer det att förbli åtminstone de närmaste tio åren. Inte blir man gladare när man får veta att produktionen dessutom blir otillräcklig därför att skiffern är uranfattig. Det påstås att ännu så sent som 1980 kommer Ranstadsverket inte ens att vid full drift kunna producera mer än vad som motsvarar en femtedel av den uranmängd som går åt till de reaktorer som vi redan har. Då frågar man om det kanske inte vore en lika bra beredskap att importera och lagra, ty Ranstadsverket är ju också dyrt. Det lär hittills ha kostat 140 miljoner kronor. Enligt vad tidningarna berättat skulle det just vara i denna fråga som professor Hannes Alfvén hade motsatt mening mot atombolaget. Han hävdade att Ranstadsverket borde läggas ner eftersom det aldrig kan göra oss oberoende av import och bara blir dyrt. Anser man det nödvändigt att hålla fast vid beredskapstanken, så vore det väl billigast att endast underhålla verket så att det hölles i driftsdugligt skick men utan någon produktion i gång, varigenom verket skulle vara i stånd att återuppta driften i ett avspärrningsläge. Det skulle kosta landet 1,9 miljon kronor om året, men vid en sjundedelsdrift skulle vi förlora 4,6 miljoner och vid full drift 8,8 miljoner årligen. Så mycket dyrare skulle Ranstads uran vara än om vi importerade motsvarande mängd. Denna uppgift har stått att läsa i tidningarna. Om den svenska tungvattenreaktorn nu varken kan hävda sig på exportmarknaden eller på hemmamarknaden, är det meningslöst att anföra beredskapsskäl i fråga om bränsleförsörjningen. Och för resten köper vi ju redan anrikat uran utifrån. Statsrådet säger att lättvattenreaktorerna i dag är mest aktuella på grund av typens stora försäljningsframgångar i Förenta staterna, men då frågar jag: Varför har de sådana framgångar i Förenta staterna och inte bara där? även här i Sverige, när Vattenfall skall bygga sin stora anläggning, är det ju lättvattenreaktorer man tar. Alla är vi väl ense om att statsrådet har rätt i att forskningen som bedrives har gett erfarenheter och lärdomar som kommer framtida verksamhet till godo; men om vi inte hade opererat med förbundna ögon utan satsat dessa väldiga summor på lättvattenreaktorer och forskat kring den typen, så hade väl erfarenheterna och lärdomarna inte varit mindre. Då hade vi haft en konkurrenskraftig produktion i högre grad än vad vi nu har. Det skall bli intressant att se om den tillsatta utredningen kommer att föreslå en ändrad inriktning av atombolagets verksamhet. Direktiven ger ju utred ningen i uppdrag att pröva den saken, och som jag redan sagt är det goda direktiv, och de riktar sökarljuset åt alla håll. Jag vill tillägga att om vi efter de erfarenheter vi nu gjort fortsätter i samma spår som förut och satsar stora pengar på tungvattenlinjen, då kan vi ge anledning till missuppfattning i utlandet. Plutonium bildas i alla reaktorer, men de flesta sakkunniga tycks anse att tungvattenreaktorer är mycket effektiva när det gäller att bilda plutonium i reaktorbränslet. Om man vore intresserad för en potentiell produktion av kärnvapen, då skulle man ge tungvattenreaktorerna företräde. Vi har ju också hunnit så långt nu att vi ligger tvåa, näst efter Japan, bland de kärnvapenfria staterna i fråga om möjligheten till vapenproduktion — vi skulle kunna tillverka mer än 300 atombomber om året på 70-talet, har vi fått veta. Men i fråga om den civila sidan undrar man om det är en dyr felsatsning vi håller på med nu, än så länge. Jag säger detta just på grund av vattenfallsstyrelsens ställningstagande sådant det bl.a. kommer till uttryck i en ledare av direktör Grafström i Vattenfalls tidning nr 3 i år. Han säger att när vi nu skall satsa på en så väldigt stor sak måste vi ha strängt affärsmässiga bedömningar på verksamheten. Vi kan inte ta hänsyn till den svenska linjen och välja en investering som inte ger bästa lönsamheten. Nu har den svenska reaktorindustrin verkligen fått ett mycket starkt stöd av det allmänna genom den forskning som bedrivits, och i fortsättningen borde den få arbeta på likartade villkor som Övrig industri får göra, säger direktör Grafström. I slutet av det svar jag fått i dag utläser jag något av samma tankegångar, och det är jag glad för. Jag tackar statsrådet.
Herr talman! Det är bara två ting jag vill understryka. I och för sig fanns synpunkterna med i mitt interpellationssvar, men efter det som fru Renström-Ingenäs nu sagt tror jag det kan vara värdefullt att återigen poängtera dem.

Ur industriell utvecklingssynpunkt kan man säga — naturligtvis är det en grov gissning — att 75 procent av utvecklingskostnaderna för tungvattenreaktorn är direkt tillämpbara på lättvattenreaktorn. Och fru Renström-Ingenäs vet säkert, att det icke hade varit möjligt för den svenska reaktorindustrin att leverera verket i Oskarshamn — som ju är en lättvattenreaktor — utan de erfarenheter och det stöd som lämnats via tungvattenlinjen. Då frågar man sig: varför beställer inte Vattenfall en tungvattenreaktor för Ringhallsprojektet? Varför är inte tungvattenreaktorn konkurrenskraftig nu när man kommer upp i anläggningar på 5300 och 600 megawatt? Ja, den enkla förklaringen är att tungvattenreaktorerna ligger en generation efter lättvattenreaktorerna. En faktor som förts in i diskussionen om Ringhalls är just att Marviken blir färdigt 1969. Marviken är den sista icke-kommersiella prototypen för tungvattenreaktorerna, och innan man har fått fram erfarenheterna från den är det mycket begripligt att man i Ringhallsprojektet inriktar sig på en lättvattenreaktor. Jag skall inte förlänga diskussionen i denna ytterst komplicerade fråga. Fru Renström-Ingenäs sade att en lekman har svårt att bedöma det, och jag kan försäkra fru Renström-Ingenäs att även jag är i hög grad lekman på detta område. Den stora och avgörande energioch industripolitiska diskussionen av atomkraftfrågan får vi när atomenergiutredningens betänkande föreligger. Den utredningen bedrivs just på det sätt som är nödvändigt då det gäller komplicerade tekniska ting som politiker skall fatta beslut om, nämligen att vi förvissar oss om att vi kommer att ha synpunkter från olika parter som det är så viktigt att få fram när politiker skall fatta beslut. Det kommer alltså inte att bli någon strömlinjeformad rekommendation, utan hela problemet kommer att redovisas med hänsyn tagen till alla relevanta synpunkter, det kan jag försäkra fru Renström-Ingenäs.
Herr talman! Jag begärde ordet i denna debatt med anledning av att fru Renström-Ingenäs talade om ett besök på ASEA. Det var alldeles riktigt refererat, och i den debatt som där förekom anklagade direktör Nicolin riksdagen för beslutet om energiskatt. Då försökte jag förklara för honom att den energiskatt som uttogs bara var en bråkdel av de summor staten använde på atomforskning, och om de pengarna inte använts till sådan forskning hade motsvarande summor fått läggas direkt på taxorna — om nu det hade varit mera smakligt. Och om verksamheten hade splittrats på olika händer, så hade den svenska elindustrin fått satsa betydligt mera pengar för att nå samma resultat. Direktör Nicolin medgav att man kunde resonera på det viset, men sedan förklarade han att den svenska linjen i fortsättningen vore helt tokig. Speciellt ansåg han Marviken vara en hopplös anläggning. Men, fru Renström-Ingenäs, ungefär ett år efteråt hade vi här i Stockholm någonting som kallades för en atomdag. Jag var med där. Inom parentes vill jag säga att jag hela tiden har följt dessa frågor mycket noggrant. Och vid den tillställningen hörde jag till min häpnad en annan representant för ASEA säga att han var mycket förtjust över att Marviken kommit till. Den anläggningen ansåg han vara ett utomordentligt mellansteg fram till den nya och snabba bridreaktorn, och han ansåg ait svensk industri med Marviken-anläggningen hade fått en oskattbar fördel framför den övriga världen. Vad skall man då tro, om man är med bland dem som i sista hand skall besluta i dessa frågor? Jag var också med vid en diskussion på Ingeniörsvetenskapsakademin, när det var tal om att starta Marviken-projektet. Det svar som blev resultatet av alla expertinlägg där blev ungefär ett jaså. Ingen kunde definitivt säga att den ena linjen var mera bärkraftig än den andra. Alla var lika tveksamma. Jag undrar om inte också de beslutande myndigheterna har stått i en mycket besvärlig situation i det sammanbanget. Jag vill också redovisa att på min direkta fråga till direktör Nicolin, huruvida han ansåg den svenska linjen vara felaktig från början, svarade han att det var den visst inte; då var den riktig. I det stycket delar jag helt hans uppfattning. När en gång atomprogrammet för vårt land beslöts fanns det enligt min mening ingen möjlighet att välja någon annan linje än tungvattenlinjen med hänsyn till de tillgångar vi hade. Vi visste då ingenting om möjligheterna att köpa uran från andra länder. Lyckligtvis har förhållandena ändrats och vi har fått ett bättre system än man då hade anledning förvänta, men med tanke på den sammanblandning som hela tiden förefunnits mellan försvarets intressen och tillgången på uran ansåg jag det klokt att den gången sat sa på tungvattenreaktorn. Jag håller emellertid med fru Renström-Ingenäs om att med de erfarenheter vi nu har får man inte av prestigeskäl fasthålla vid en tidigare uppfattning. Utvecklingen har nämligen klart visat att för anläggningar av den storlek som hittills prövats är lättvattenreaktorn definitivt i stånd att konkurrera med andra produktionssystem. Men därför har ingen hittills velat säga att tungvattenreaktorn inte har någon framtid. Utvecklingsarbetet beträffande lättvattenreaktorn har bedrivits mycket hårdare än på tungvattensidan, och för närvarande är den förstnämnda metoden den billigaste produktionsformen av de system som nu finns. Jag har velat redogöra för detta som en förklaring till de oerhörda svårigheter som förelegat för dem som haft att besluta i :dessa frågor. Alla experter har ju varit mycket oeniga om vilket system man skulle ge sin anslutning till.
Herr talman! Statsrådet sade att tungvattenreaktorerna var den äldre generationen och att lättvattenreaktorerna var den nya generationen, som vi inte kände till vid den tidpunkten när vi fattade beslut i frågan. Jag vet emellertid att jag redan då läste om olika slag av lättvattenreaktorer och deras olika utvecklingsmöjligheter. Vi var ställda inför ett synnerligen svårt val, och vi kunde inte med bästa vilja i världen bestämt säga vart beslutet skulle komma att leda. Jag tycker att det vi senast hört från talarstolen bekräftar vad jag hela tiden framhållit, nämligen att ovissheten tycks vara stor även bland vetenskapsmännen — deras bedömningar är ofta motstridiga i denna fråga. Och den förtjusning som representanten för ett privat företag givit uttryck åt när det gäller Marvikenprojektet bottnade kanske i att han tyckte det var värdefullt att staten satsar så att industrin slipper lägga ut de dyra lärpengarna.
Herr talman! Låt mig få klara upp generationsfrågan mellan mig och fru Renström-Ingenäs. Vad man talar om härvidlag är att det finns ett antal generationer för varje typ av reaktor. Vi vandrar längs tungvattenlinjen från Ågesta till Marviken och tar sedan nästa steg. Lättvattenreaktorn ligger på grund av den kraftiga amerikanska militära satsningen hela tiden ett steg före i utvecklingen då det gäller storleken, vilket gör att stora lättvattenreaktorer — på mellan 500 och 700 megawatt — kommer ut i kommersiell drift tidigare än tungvattenreaktorerna. Detta behöver emellertid inte ändra bedömningen av tungvattenreaktorns framtida möjligheter. Vi skall kanske inte syssla med att tolka olika Asea-direktörers uttalanden. Men jag tycker att fru Renström-Ingenäs var litet väl insinuant mot den direktör som hade uttryckt sin förtjusning över marvikenprojektet. Ty den förtjusningen var lättbegriplig — det var inte en förtjusning över att se någon göra ett misstag som man själv slapp göra, utan det som staten gjort i Marviken är det direkta underlaget för vad Asea kunnat göra i Oskarshamn. I och för sig har ju också atombolaget och Asea i stor utsträckning samverkat i fråga om oskarshamnsprojektet.

Herr talman! Vid behandlingen av föreliggande ärende, som gäller rätten till avdrag vid beskattning av forskningskostnader, har socialdemokraterna efter lottning — som inte så sällan händer i utskottet — blivit i minoritet. Därför ber jag att nu få säga några ord med anledning av den socialdemokratiska reservationen. Den tekniska forskningens stora betydelse är vi alla ense om. Konkurrensen hårdnar och tekniken går raskt framåt. Den som sackar efter slås obönhörligen ihjäl. Därför erfordras betydande resurser för forskning och teknisk utveckling. En utökad rätt till avdrag för forskningskostnader är nu mer motiverad än 1959, då bevillningsutskottet begärde en utredning av frågan, en begäran som riksdagen också biföll. Det är uppenbart att skatteavdrag för forskningskostnader i hög grad är en fråga för företagsskatteutredningen. Det anser också motionärerna. Men de vill att riksdagen skall besluta att överlämna motionerna till utredningen. Detta har utskottsmajoriteten också tillstyrkt. Men vi reservanter tycker, att eftersom vi 1959 begärde en utredning och sedan vid flera tillfällen i utskottsbetänkanden har hänvisat till denna begäran, så kan det inte föreligga anledning att bifalla motionerna på den punkten. Frågan lär väl inte bli vare sig snabbare eller annorlunda behandlad inom företagsskatteutredningen, om motionerna överlämnas dit. Beträffande frågan om värdeminskningsavdrag för industribyggnader erinrar vi om att företagsskatteutredningen redan i år kommer att lägga fram ett delförslag om ändrade avskrivningsregler för fast egendom. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande avgivna reservationen av herr John Ericsson m.fl.

Herr talman! Som herr Brandt så riktigt säger är forskningen av utomordentligt stor betydelse, och i den snabba tekniska utveckling vi nu är inne i blir dess roll än större. Ur den synpunkten är det synnerligen angeläget att vi gör allt som göras kan för att via forskningen skapa nya produkter. Det är nödvändigt för ett land som Sverige, med de ganska höga kostnader vi här har, att försöka ligga så långt framme i utvecklingen som över huvud taget är möjligt. Detta problem har uppmärksammats på många håll ute i världen, och därför har man överallt försökt underlätta för näringslivet att bedriva forskning. Forskningskostnader, avseende produkter som företaget självt sysslar med eller som tillhör samma bransch, är ju redan tidigare avdragsgilla. Däremot brukar inte avdrag beviljas för sådana forskningskostnader som inte kan sägas ha ett omedelbart samband med företaget eller branschen. Herr Brandt erinrade om att bevillningsutskottet av riksdagen begärt en dylik utredning 1959 och att denna utredning ännu inte har tillsatts. Vi är överens om att företagsbeskattningsutredningen har att förutsättningslöst ompröva hela detta beskattningssystem och därför kan den naturligtvis också ta upp detta problem. Den nuvarande utskotts majoriteten anser emellertid att frågan är av så stor betydelse att man borde kunna bryta ut ifrågavarande problem. I den motion som ligger till grund för utskottsutlåtandet har det gjorts en ganska omfattamde redovisning över hela problemet. Ur den synpunkten menar vi att det är angeläget att dessa frågor snabbt avgörs. Detta är orsaken till att vi nu inte är överens i bevillningsutskottet. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till vad utskottet har föreslagit.
Herr talman! Den moderna tekniska forskningsoch uppfinnarverksamheten är ju numera upplagd på helt annat sätt än tidigare. Man ställer ofta in sig på ett bestämt mål och inriktar från början forskningsverksamheten på att nå detta mål. Genom att man arbetar på det sättet blir företagen ofta tvingade att stödja vetenskaplig forskning som inte har direkt samband med deras aktuella verksamhet, med den tillverkning som just pågår. Det gäller många gånger sådan forskning som kan bli till gagn för företaget i framtiden, när man nått det resultat som man tänkt sig. I flertalet moderna industriländer gynnas denna utveckling av liberalt utformade regler om avdrag för gåvor och bidrag till vetenskaplig forskning. Därigenom ges ökade resurser för just denna typ av forskning. Men de svenska företagen har inga möjligheter att genom avdrag vid beskattningen stödja denna allmänna forskningsverksamhet. De får därför allt svårare att hålla jämna steg med den internationella forskningen, och detta i sin tur minskar möjligheterna att konkurrera på världsmarknaden. Som herr Brandt nyss sade var detta ärende uppe till behandling i riksdagen redan 1959, och man begärde då hos Kungl. Maj:t en utredning om rätt till avdrag för bidrag till forsknings verksamhet. Någon sådan särskild utredning har ännu inte kommit till stånd. Det finns därför all anledning för riksdagen att bifalla vad bevillningsutskottets lottmajoritet har föreslagit, nämligen att man i skrivelse till Kungl. Maj:t skall hemställa »att motionerna överlämnas till = företagsskatteutredningen för beaktande». Herr talman! Jag yrkar bifall till bevillningsutskottets betänkande nr 24.
Herr talman! Bara ett par ord. Bevillningsutskottet har, som jag tidigare sade och som här ytterligare understrukits, hemställt om en utredning. Utskottet menar nu att har riksdagen antagit ett förslag om skrivelse med begäran om utredning, då skall också frågan utredas. Men vi brukar inte skriva i oträngt mål. Vi anser att det inte är rimligt att skriva till Kungl. Maj:t ånyo, när vi är helt på det klara med att företagsskatteutredningen kommer att syssla med detta problem. Vi är ju alla ense i sak, och vi är också övertygade om att frågan kommer att utredas. Med detta borde kammaren kunna nöja sig.
Herr talman! Såsom framgår även av reservationen har frågan om forskning och utveckling fått allt starkare aktualitet. Det vidtas åtgärder med mycket kort varsel för att förbättra forskningens möjligheter och skapa förutsättningar för ett intensivare forskningsoch utvecklingsarbete. Vad säger då den socialdemokratiska riksdagsgruppens talesman i denna fråga? Jo, han säger att riksdagen år 1959 har begärt en utredning. Det är åtta år sedan — och ingenting har hänt! Man måste ha ett fantastiskt tålamod för att vara nöjd med att regeringen, åtta år efter det att riksdagen enhälligt har begärt en utredning, ännu inte tillsatt utredningen. Och det gäller ändå en fråga om vars utomordentligt stora vikt vi alla är överens. Självfallet yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När aktievinstbeskattningen förra året infördes riktades allvarliga erinringar dels mot dess tekniska utformning, dels mot de verkningar som kunde uppstå. Man erkände på ansvarigt håll att denna förordning kanske snart skulle bli i behov av översyn. Många anmärkningar riktades mot förslaget därför att beskattningen kom att träffa rent fiktiva vinster. Man tog inte hänsyn till penningvärdeförsämringen. Genom att denna beskattning har formen av en omsättningsskatt på försäljning av aktier kan skatten kom ma att träffa även sådana transaktioner där ingen som helst vinst föreligger. Hela denna lagstiftning var ett provisorium som drevs igenom helt hastigt, tydligen av politiska skäl. Därför är vi i stort behov av en översyn av densamma. Detta har vi anledning att kräva så mycket mer som det redan under den korta tid denna lag har varit 1 kraft har visat sig att detta behov är stort. Det har blivit sådana verkningar som vi redan då förutsåg. Hela aktiemarknaden har genom denna beskattning kommit ur balans. Detta är olyckligt inte minst ur den synpunkten att näringslivet i dag är i utomordentligt stort behov av riskvilligt kapital, och det är därför vi i motion krävt en sådan utredning. Vi har vid detta betänkande fogat en reservation där detta yrkande i motionerna fullföljts. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den vid bevillningsutskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! När förra årets riksdag behandlade propositionen nr 90, som gällde aktievinstbeskattningen, framhöll vi från centerpartiet att vi fann det rimligt att vinster på aktier beskattades i samma ordning som andra vinster. Vi accepterade därför i princip, men så som propositionen och lagen var utformade ansåg vi oss kunna acceptera densamma endast som ett provisorium. På det sätt aktievinstbeskattningen har utformats med schabloner fann vi den ur rättvisesynpunkt mindre tillfredsställande. Vi ansåg då, och vi är av den uppfattningen alltjämt, att beskattningen borde grundas på en exakt vinstberäkning med utgångspunkt ifrån anskaffningskostnaderna. Vi framhöll vidare att hänsyn även borde tas till penningvärdeförsämringen under tiden för innehavet, liksom att skatteplikten borde motsvaras av rätt till avdrag för förluster. Dessa anmärkningar hade vi upptagit i en reservation, som vi förra året hade fogat till bevillningsutskottets betänkande. När vi från centerpartiet har anslutit oss till den reservation som nu är fogad till föreliggande betänkande, är vi fortfarande av den uppfattningen att kompletterande åtgärder på de punkter jag här i korthet berört är helt nödvändiga. Verkningarna av den nuvarande schablonmetoden kan i vissa fall medföra oskäligt hård beskattning då vinsten endast obetydligt överstiger 5 procent, medan stora vinster kan komma ganska lindrigt undan. Om däremot beskattningen gjordes på en exakt vinstberäkning, skulle större rättvisa åstadkommas. Detta är i huvudsak skälen till att vi anslutit oss till reservationen. Vi anser därför fortfarande att en översyn är nödvändig. Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Som här redan har sagts har denna lag inte verkat längre än tre kvarts år. Att nu kräva en skyndsam utredning och en översyn av lagen är enligt min mening att rusa i väg för hastigt. Jag skulle tro att det aldrig tidigare inträffat, och om så varit fallet måste ett sådant riksdagsbeslut ha varit ganska sällsynt. Herr Magnusson i Borås säger nu att förhållandena på aktiemarknaden visar att föreliggande lagstiftning inte är som den borde vara. Jag tror inte att vare sig herr Magnusson i Borås eller någon annan kan bevisa att de förhållanden som råder på aktiemarknaden återspeglar något som förorsakats av just ifrågavarande lagstiftning. Det är så mycket som inträffat inom näringsliv och företagsamhet under de senaste åren, att det är ganska omöjligt att få fram den verkliga orsaken till störningarna. Därmed är inte sagt att utskottsmajoriteten förklarar sig helt nöjd med lagen. Vi understryker vad departementschefen sade i sin proposition, nämligen att beskattningen borde överses och att även en samordning borde ske efter det att beskattningsreglerna för fastighetsförsäljning ändrats. Men man borde först avvakta en tids erfarenheter. Vi understryker detta och betonar nödvändigheten av en överarbetning och samordning med de förslag som väntas komma från markvärdeskommittén, aktiefondsutredningen och företagsskatteutredningen. Markvärdeskommittén har nu lagt fram ett förslag, men det berör inte beskattningen. Man väntar att aktiefondsutredningen skall komma med ett förslag i vår, men företagsskatteutredningen är ännu inte färdig med sitt arbete. Förra året yrkade motionärer att man skulle vänta med den lagstiftning, som vi då stod beredda att besluta om, tills riksdagen hade fått ta ställning till markvärdeskommitténs förslag. Nu är lagen beslutad, men trots att man i fjol hade denna inställning är man nu beredd att kräva en översyn efter knappt ett års erfarenheter av lagen. Även om vi inom utskottsmajoriteten nu har uttalat att lagen är behäftad med vissa, särskilt tekniska, brister anser vi att det ännu saknas anledning att göra den översyn som motionärerna yrkar. Trots vad som inträffat anser vi inte att tillräckliga erfarenheter ännu vunnits för att man skall vidta en översyn. De utredningar som pågår och som bör ligga till grund för en riktig bedömning bör avvaktas. Beträffande yrkandena om ändrade regler för värdering av icke börsnoterade aktier erinrar utskottet om att förslag till aktievärden utarbetas inom länsstyrelserna med ledning av bolagens deklarationer. Man inhämtar också särskilda uppgifter från företagen. De får därvid tillfälle att göra erinringar mot de föreslagna värdena innan dessa slutgiltigt fastställes. För att få mera enhetliga normer för värderingarna har riksskattenämnden också utfärdat anvisningar. I dessa har man enligt vår mening tagit rimlig hänsyn till olika faktorer som inverkar på aktiernas värdering. Även i övrigt anser vi att anvisningarna har utformats gynnsamt för de skattskyldiga. Riksskattenämnden gör exempelvis varje år en sammanställning av den effektiva förräntningen av de börsnoterade aktierna, vilken skall ligga till grund för bedömningen av värderingen av icke börsnoterade aktier. Vi anser därför att någon översyn inte är påkallad utan tar för givet att om så blir nödvändigt riksskattenämnden även framdeles prövar om värderingsreglerna bör ändras. Det kanske också bör uppmärksammas att riksskattenämnden i november i fjol rekommenderade försiktighet med att höja aktievärdena, Detta skulle då göras med anledning av de höjda taxeringsvärdena på fastigheter, därest man hade följt värderingsreglerna för aktievärdering. Riksskattenämnden ansåg att mot en höjning talade den kraftiga nedgången av börsnoterade aktievärden förra året. Beträffande aktier i rörelsedrivande fåmansbolag, som också tages upp i reservationen, skall substansvärdet bibehållas som värdemätare om det inte framgår att detta värde med hänsyn till företagets vinstförhållanden inte obetydligt överstiger eller understiger det antagna förräntningsvärdet. I en del fall kommer därför effekten av de höjda taxeringsvärdena att neutraliseras av en justering med hänsyn till vinstförhållandena. Det är uppenbart att om aktievärdena stiger på icke börsnoterade aktier under en period då samma värden kraftigt sjunker på de börsnoterade aktierna är detta även enligt vår mening inte rimligt. Därför anser riksskattenämnden att nämnda justering bör göras. Beträffande yrkandena att aktiefonders och investmentbolags försäljningar av s.k. femårsaktier samt överlåtelse av aktier eller andelar i fåmansbolag under vissa förutsättningar inte skall beskattas, erinrar vi i utskottet om att den handel med värdepapper som bedrives i aktiefonderna inte är reglerad i gällande rätt. Aktiefonden verkställer nu översyn av bl.a. de civiloch skatterättsliga spörsmålen i detta hänseende, och utskottet understryker vad det framhöll i fjol, nämligen att modifikationer i reglerna för vinstbeskattning kan bli aktuella i samband med utredningens förslag. Att innan detta förslag har lagts fram införa särskilda undantagsregler för aktiefondernas realisationsvinster i samband med aktieförsäljning finner vi onödigt. Som jag redan framhållit väntas utredningens förslag i vår. Vad slutligen beträffar frågan om undantag för investmentbolagen från skatteplikt bör man observera att dessa bolag enligt Annell-lagens bestämmelser är skattskyldiga endast för uppburna aktieutdelningar i den mån det sammanlagda beloppet av utdelningarna överstiger 25 procent av bolagets beslutade utdelning.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
Herr talman! Herr Brandt menar att det skulle vara ganska egendomligt om riksdagen skulle besluta att begära en utredning beträffande en lagbestämmelse som endast har varit gällande under tre kvarts år. Anledningen till att vi nu föreslår detta är det förhållandet att denna lag när den infördes innehöll — som jag sade i mitt tidigare anförande — så stora bristfälligheter från både saklig och rent teknisk synpunkt att man måste reagera däremot. Det har näppeligen heller inträffat tidigare att till och med föredragande departementschef med instämmande från utskottet har uttalat, att det är möjligt att en ny lag ganska snart behöver bli föremål för en översyn. Utskottet har också såväl föregående år som i år understrukit att det finns bristfälligheter som bör avhjälpas. Under sådana omständigheter har jag svårt att förstå varför man inte skulle kunna gå med på detta förslag. Jag skall inte beröra alla detaljer som herr Brandt tog upp, men jag vill påpeka att vi begär en utredning. Det är alltså fråga om att försöka åstadkomma en bättre tingens ordning än den som för närvarande råder. Faktum är att de icke börsnoterade aktierna i dag är betydligt högre värderade än de börsnoterade. Därför är det av behovet synnerligen påkallat att det blir en ändring även härvidlag.
Herr talman! Jag skall inte gå in på några detaljer, som jag f.ö. berört i mitt förra anförande, jag vill bara erinra herr Brandt om att de skäl för en översyn av aktievinstbeskattningen som vi nu åberopar är samma skäl som vi anförde redan i reservationen i fjol. Den erfarenhet som vunnits sedan dess utgör enligt vår mening bara en bekräftelse på att vi hade rätt. Därför kvarstår fortfarande våra krav på dessa punkter.

Herr talman! Nederst på sidan 5 i betänkandet säger utskottets majoritet uttryckligen ifrån att anledningen till att man inte går med på de förslag som fö religger är att lagstiftningen »ännu inte tillämpats ett år». Det är den principiella synpunkten på detta resonemang — vilken herr Magnusson i Borås för övrigt berörde — som jag vill ta upp. Det får inte vara ett villkor att en anordning, hur befängd som helst, måste tillämpas ett år innan man ändrar på den. Så står det faktiskt i betänkandet att det skall vara. Herr Brandt yttrade för någon tid sedan, när det var fråga om starkölet eller någon liknande dryck, att regeringen kan avbryta ett experiment ifall det visar sig ödesdigert. Jag prisade därvid visheten i hans uttalande. Jag hoppas nu att herr Brandt i det stycket inte menar att det måste gå ett år av stora olyckor innan man får ändra en bestämmelse. Jag går inte in på det föreliggande fallet men vill principiellt uttrycka mina farhågor, ifall utskottsmajoriteten vidhåller att ett år är den kortaste tid som ett experiment får fortgå innan en ändring kan företagas.
Herr talman! Jag är anhängare av en aktievinstbeskattning, men det bör vara en beskattning som drabbar verkliga vinster och inte de skenvinster som uppkommer på grund av inflation och annat. Denna lagstiftning måste även vara så konstruerad, att aktieägarna ges möjligheter att genomskåda den för att kunna göra sina deklarationer i enlighet med lagens bestämmelser. Redan förra året när detta förslag genomfördes sade vi att vi trodde att denna lagstiftning skulle bli utomordentligt svåröverskådlig och att det skulle bli mycket svårt att tillämpa bestämmelserna. Regeringen följde en helt annan linje än den som utredningen har föreslagit; man har tydligen inte tid att ordentligt studera frågan. Erfarenheterna visar sannerligen att våra farhågor blev besannade! Det har visat sig när man nu skall deklarera att även folk som bru kar ha aktier har vänt sig till experter som är vana vid att göra upp deklarationer men att det ändå inte varit möjligt att i deklarationen ange vilket belopp som bort upptagas till beskattning. Man har helt enkelt fått göra så, att man i deklarationen angivit vilka aktier man har sålt och sedan låtit taxeringsmyndigheterna ta hand om uppgifterna.

Herr talman! Till herr Magnusson i Borås vill jag först säga att jag inte tror att man har någon anledning, om man granskar riksskattenämndens anvisningar beträffande de icke börsnoterade aktierna och alla gynnsamma förmåner man har vid bedömningen av dessa, att säga att dessa aktier är högre beskattade. Jag anser mig gott kunna understryka utskottets mening, att de är gynnsamt beskattade med hänsyn till alla avdrag och de omständigheter som tas hänsyn till vid fastställandet av substansvärdet. Till herr Dickson, som erinrade om vad jag anförde förra veckan beträffande prövning på rusdrycksförsäljningens område, vill jag säga, att skillnaden i det fallet är den, att Kungl. Maj:t har befogenheter, makt och myndighet att avbryta denna prövning, medan Kungl. Maj:t inte har rätt att sätta denna lag ur kraft. Riksdagen däremot kan naturligtvis besluta att man skall företa en översyn. Talet om att vi som enda motivering skulle framhålla att lagen nu skulle ha tillämpats i endast tre kvarts år är en sanning med modifikation, herr Dick son! Vi erinrar samtidigt om att departementschefen sagt att det kan behövas en överarbetning och en samordning när man har fått dessa utredningar, som jag här nämnde, från markvärdeskommittén, från aktiefondsutredningen och från företagsskatteutredningen. Då har vi också någon längre tids erfarenheter av lagen. Det är detta viiutskottet har understrukit, inte bara att den nu har tilllämpats i tre kvarts år. Jag kan emellertid hålla med herr Dickson om att därest omständigheterna skulle visa att en lagstiftning är alldeles galen och att andra omständighter till en bättre lösning inte föreligger, så kan riksdagen givetvis uttala att en omprövning bör företas. I denna fråga har många av oss helt olika uppfattning — det finns en stor grupp här som inte alls vill ha denna lagstiftning eller vill urvattna den så att det inte blir någonting kvar, medan vi har en helt annan principiell uppfattning i frågan. Herr Gustafson i Göteborg underströk för sin del att han i varje fall är med på att man skall beskatta dessa aktievärden. Det finns däremot andra som har den uppfattningen att man inte skall ha någon beskattning alls av dessa aktievärden. Vidare vill jag här understryka att departementschefen med kännedom om de tekniska brister som herr Gustafson i Göteborg talade om och som vi själva har understrukit menar allvar med att man, när resultatet av de undersökningar jag talade om föreligger, skall göra ifrågavarande översyn och samordning.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
Herr talman! Herr Brandt har själv satt sitt namn under följande: »Den nya lagstiftningen har ännu inte tillämpats ett år. Enligt utskottets mening saknas därför anledning att vidta den av motionärerna begärda översynen av bestämmelserna.»
Herr talman! Herr Brandt säger att det kan finnas olika uppfattningar i frågan om man skall ha aktievinstbeskattning eller inte. Herr Brandt torde emellertid observera vad som framgår av reservationen, nämligen att den översyn som vi begär, inte gäller frågan om aktievinstbeskattningens vara eller inte vara. Den skall avse en översyn på de områden som är nämnda i reservationen. Det framgår ju av vad herr Brandt förklarade här, att även utskottsmajoriteten har klart för sig att denna lagstiftning är ett tekniskt missfoster, den går inte att klart följa och riktigt genomskåda. Under sådana förhållanden tycker jag att man inte skall vänta på andra utredningar, om vilka ingen människa vet när de blir färdiga, innan man sätter i gång med denna översyn som vi måste anse vara utomordentligt nödvändig. Enligt min mening skall man i nuvarande läge, när man talar om den stora bristen på riskvilligt kapital, konstruera en aktievinstbeskattning så att den drabbar de vinster som uppstår vid aktieförsäljningar och inte genom sin karaktär av omsättningsskatt över huvud taget försvårar bildandet av riskvilligt kapital på detta område.